Herr talman! Carl Malmstens verkstadsskola i Helsingfors arbetar efter samma läroplan som Capellagården. Jag har inte krävt, och inte heller Capellagården, att Capellagården skall ha exakt lika högt statsbidrag som Carl Malmstens verkstadsskola, men skillnaden är alltför stor som reglerna nu har utformats. En justering uppåt till en nivå som gör det möjligt att arbeta utan hot om att behöva gå i likvidation — eller hamna i en liknande situation — anser jag vara ett rimligt krav, eftersom såväl skolöverstyrelsen som utbildningsministern har slagit fast att det är angeläget att skolor av den här typen skall fortleva. Man skall inte vara tvungen att leva på ruinens brant, osäker om framtiden dag för dag, för att kunna bedriva undervisning. Det är ett måttfullt krav.
Herr talman! Jag tror inte att det finns några delade meningar mellan oss i den här debatten. Jag vill ändå nämna att Capellagården under föregående budgetår fick ett engångsbidrag på 605 000 kr. vid sidan av det ordinarie statsbidraget, bl.a. för att lösa vissa lån.
Herr talman! Jag noterar att utbildningsministern och jag har en likartad uppfattning om värdet av Capellagårdens fortlevnad, och jag tar detta som utgångspunkt för antagandet att en justering av bidraget kommer att ske. Jag önskar också att uppjusteringen, även om den är måttfull, kommer att ske snarast möjligt.

Herr talman! Maria Leissner har frågat om regeringen under år 1986 beviljat tillstånd till export av kanoner till Indonesien och om detta i så fall stämmer med de av riksdagen fastslagna riktlinjerna för svensk vapenexport. Bertil Måbrink har frågat om regeringen under året beviljat tillstånd till export av hela vapensystem till Indonesien och Pakistan och vad som i så fall föranlett detta. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som bekant kommenterar regeringen av sekretesskäl inte enskilda affärer på krigsmaterielområdet. Dessa är föremål för samråd med den rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor. Sverige har under lång tid exporterat vapen till Pakistan. Så är fallet även under innevarande år. Till Indonesien tillåts för närvarande sådan vapenexport som är en uppföljning av tidigare gjorda åtaganden. Dessa leveranser sker i enlighet med de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för svensk krigsmaterielexport.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det inte var mycket till svar jag fick. Det är märkligt att Mats Hellström vägrar att kommentera affären med Indonesien. Det förekommer mycket klara uppgifter, inte minst från Bofors, om att man har fått tillstånd beviljat för export av kanoner till Indonesien. Det lär också ha diskuterats i den rådgivande nämnden. Inte sedan 1982 har det förekommit export av hela vapensystem till Indonesien. Nu är det då fråga om ett nytt kontrakt om export av kanoner. Jag skulle vilja fråga: Förnekar Mats Hellström att regeringen har tillåtit export av kanoner till Indonesien? Om sådan export har ägt rum strider det klart mot riksdagens intentioner. Det är alldeles tydligt att export av vapen inte skall tillåtas om vi tror att dessa — Prot. 1985/86:101 vapen kan komma till användning. Jag behöver kanske inte påminna om att 20 mars 1986 vi inte skall exportera till länder som befinner sig i en väpnad konflikt, som har väpnade inre oroligheter eller som kan förmodas förtrycka den egna befolkningen. I fallet Indonesien vet vi att det förekommer väpnade oroligheter på Östtimor och på västra Papua. Dessutom accepterar vi inte Indonesiens beteende i de fallen. Det borde vara solklart att svenska vapen inte skulle få komma till användning i dessa stridigheter. Enligt Amnesty International förekommer det också svåra övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Vi har fått belägg för att svensk ammunition har använts på Östra Timor, och vi vet att det har förekommit anfall från sjösidan med fartyg som varit | bestyckade med kanoner. Det är inte uteslutet att det skulle kunna vara svenska kanoner. Svensk ammunition och svenska kanoner kan alltså, på grund av tillåten export, användas för att släcka människors liv i väpnade konflikter i Indonesien. Därför skulle jag återigen vilja fråga: Förnekar statsrådet exporten, och, om inte, vill Mats Hellström acceptera att svenska vapen och svensk ammunition används mot människor?

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Mats Hellström säger: ”Sverige har under lång tid exporterat vapen till Pakistan. Så är fallet även under innevarande år.” Det är riktigt. Under åren 1974-1977 exporterade man krigsflygplan, men därefter har man bara exporterat reservdelsmateriel — det är väl det faktiska förhållandet, Mats Hellström? I SSU:s debattidskrift Tvärdrag nr 5/6, 1985, svarade Mats Hellström i oktober 1985 på ett brev och sade följande: ”Pakistan har under lång tid varit mottagarland för svensk vapenexport. Under de senaste åren har det emellertid inte tillkommit någon ny affär med Pakistan. Det som förekommit har varit leveranser av reservdelar till tidigare upphandlad materiel.” Enligt tidningsuppgifter gjordes det i februari i år en affär på 700 milj.kr. Det handlade då om Robot 70, alltså ett helt vapensystem. Är denna tidningsuppgift riktig? Jag tror att det är viktigt att Mats Hellström ger ett svar och inte bara kryper bakom sekretesskäl. Har det skett en stor affär med Pakistan? Hade tiden medgivit det skulle jag ha citerat en del ur den rika floran av Mats Hellströms uttalanden under tiden i opposition. Det är naturligtvis inte trevligt för Mats Hellström att nu få höra dem. Nu medger inte tiden det, men jag vill ändå fråga: Vill Mats Hellström fortfarande hävda att det inte förekommit någon ny affär med Pakistan när det gäller hela vapensystem? Kan Mats Hellström påstå det också i dag? Är det fortfarande fråga om leverans av reservdelar? Står Mats Hellström också i dag bakom vad han sade till SSU:s debattidskrift Tvärdrag i oktober 1985?
Herr talman! Både Bertil Måbrink och Maria Leissner känner ju väl till de regler som gäller för vapenexporten. Det är därför bara en tämligen ytlig debattpoäng som Bertil Måbrink tar när han uttrycker sig litet upprört över att jag skulle hänvisa till sekretesskäl. Bertil Måbrink känner mycket väl till vilka regler som gäller för debatten om vapenexport och att regeringen inte kan kommentera enskilda affärer. Det som jag har uttalat i tidskriften Tvärdrag är alldeles korrekt. Det sades som svar på en felaktig uppgift i en debattartikel om några affärer som skulle ha förekommit. Jag beskrev då att vi sedan lång tid har haft en vapenexport, men något uttalande för framtiden har jag inte alls gjort. Jag bekräftar, som jag gjorde för någon månad sedan, att svensk vapenexport till Pakistan förekommer också i år. Till Maria Leissner vill jag säga att jag har besvarat hennes fråga. Det gäller inga nya vapensystem utan en uppföljning av tidigare åtaganden — bindande åtaganden som går tillbaka till de regeringar där Maria Leissners partivänner deltog.
Herr talman! Jag tror att jag nu vågar säga att vad som har skett efter svaret i SSU:s debattidskrift i oktober 1985 är att regeringen och Mats Hellström har godkänt en order på krigsmateriel i form av ett helt vapensystem att levereras till Pakistan, och detta har tydligen skett år 1986. Mats Hellström dementerar nämligen när det gäller Indonesien, men icke när det gäller Pakistan. Pakistan är en brutal militärdiktatur, har inre oroligheter, mördar människor och har dessutom konflikter med Indien. Ändå gör man nu ett tvärt kast från oktober 1985 till februari 1986 och ger tillstånd för krigsmaterielexport till ett sådant land.
Herr talman! Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om det här rör sig om kanoner. Mats Hellström förnekar att det är fråga om nya vapensystem, men glider litet grand med samma typ av formulering som vi har fått höra tidigare när vi har haft frågan om vapenexporten till Indonesien uppe till diskussion i kammaren. Tidigare har det varit klart uttalat att det gällt reservdelar och ammunition, men denna gång är det inte fråga om reservdelar och ammunition. Man kan svårligen beteckna kanoner som reservdelar. Jag skulle återigen vilja fråga Mats Hellström: Rör det sig om ett kontrakt där man förbundit sig att leverera kanoner, och på vilket sätt står detta i samklang med riktlinjerna för vapenexporten? Jag kan inte på något sätt finna att Indonesien skulle vara berättigat att få ett nytt kontrakt som innefattar kanoner.
Herr talman! Till Bertil Måbrink vill jag återigen säga att vi under lång tid har exporterat vapen till Pakistan. Förvisso har förhållandena i Pakistan skiftat under de år som gått sedan tiden efter andra världskriget när den staten tillkom. Men jag tror att de flesta bedömare är överens om att läget Prot. 1985/86:101 mellan Pakistan och Indien för närvarande är mindre spänt än under tidigare 20 mars 1986 perioder, kanske t.o.m. än under någon period sedan staten kom till stånd, och det är i och för sig positivt. Till Maria Leissner har jag ju sagt att det inte handlar om några nya åtaganden, utan den vapenexport som nu tillåts är en följd av tidigare åtaganden. Kanske borde Maria Leissner ta i varje fall en del av sin upprördhet under övervägande. Hon kunde ju ha varit litet intensivare när hennes egen regering satte i gång denna vapenexport. Det är i en demokrati ingalunda ovanligt att en ny regering får acceptera effekterna av beslut som man har kritiserat i oppositionsställning, när dessa har tillkommit i demokratisk ordning. Det gäller beträffande vapenexporten — och då får man acceptera den — lika väl som på många andra samhällsområden.
Herr talman! Får jag bara när det gäller Indonesien, som jag också tagit upp, fråga när de avtal som nu skall följas upp slöts. Har det skett under den socialdemokratiska regeringstiden sedan 1982 eller skedde det tidigare? Jag är litet osäker på den punkten, men jag vill minnas att man slöt sådana här vapenavtal också efter den socialdemokratiska regeringens tillträde. Vi har nu i varje fall när det gäller Pakistan fått bekräftat att det har skett en leverans av ett helt vapensystem, tydligen under februari månad 1986. Jag menar att det inte kan ha skett en så stor förändring hos militärdiktaturen i Pakistan från oktober 1985 till februari 1986 att den skulle berättiga beviljande av krigsmaterielexport till denna militärdiktatur.
Herr talman! Vad jag gjorde när den regering som Mats Hellström kallar för min påbörjade den här vapenexporten är mindre intressant än vad Mats Hellström själv gjorde. Så här säger han i en debatt från den tiden: ”Socialdemokraterna har däremot vid upprepade tillfällen i interpellationer och frågor i riksdagen kritiserat den borgerliga regeringen för dess vapenexport till Indonesien, vapen som vi menar har använts mot Östtimor.” Jag tror att det vore värdefullt om Mats Hellström gick tillbaka till de gamla riksdagsprotokollen och läste sina egna då upprörda åsikter. Ytterst är detta en fråga om moral: Till vilken gräns kan vi tänja de riktlinjer för vapenexporten som riksdagen har antagit? Jag anser, att när man tecknar ett nytt kontrakt om ett helt vapensystem, har den gränsen definitivt överskridits. Det borde även Mats Hellström kunna hålla med mig om.

Herr talman! Nils G. Åsling har frågat mig dels om jag är beredd att lämna en allsidig redovisning för den uppgörelse med AB Volvo som regeringen gjort med anledning av företagets avsikt att uppföra en ny bilfabrik i Uddevalla, dels om jag är beredd att närmare redovisa regeringens principiella syn på industripolitiken nu och framdeles. Bakgrunden till den första frågan är att Svenska Varv i december 1984 fattade beslut om att upphöra med fartygsproduktionen vid Uddevallavarvet. Vid beslutstidpunkten var ca 2 300 personer sysselsatta vid varvet, och till denna siffra skall läggas ett inte obetydligt antal personer sysselsatta hos underleverantörer till varvet. De kommuner som främst skulle komma att drabbas av nedläggningen var Uddevalla, Lysekil och Munkedal, men även i angränsande kommuner kunde effekterna av nedläggningen bli kännbara. Regeringen gjorde bedömningen att en nedläggning av Uddevallavarvet skulle komma att få stora negativa effekter i hela regionen om inte kraftfulla motåtgärder vidtogs. Regeringen utarbetade därför ett förslag till åtgärder med i huvudsak två huvudinriktningar. Det handlade för det första om att säkra riskkapital för nya industriprojekt i regionen och för det andra om ett brett program för utveckling av företag och den industriella miljön i regionen. Dessa åtgärder syftade till att långsiktigt utveckla regionens näringsliv. Eftersom man inte kunde räkna med att dessa åtgärder ensamma skulle kunna lösa det snabbt uppkommande sysselsättningsproblemet, kompletterades de med ansträngningar för att få till stånd en nyetablering av en stor industri. Syftet med en stor nyetablering var att så snabbt som möjligt skapa nya arbetstillfällen samtidigt som den skulle ha positiva spridningseffekter på underleverantörer m.m. i regionen. För att uppnå så snabba och positiva effekter som möjligt var det angeläget att nyetableringen passade in i det befintliga industriella mönstret i regionen. Regeringen tog ett stort antal kontakter med industriföretag för att utröna intresset för en etablering i Uddevalla. Dessa kontakter utmynnade så småningom i en överenskommelse med Volvo om etablering av en bilfabrik i Uddevalla. Det är denna överenskommelse med Volvo som Nils G. Åsling har bett mig kommentera. Följande delar ingick i uppgörelsen: I regeringens åtgärdsförslag ingick bl.a. att Uddevalla, Lysekils och Munkedals kommuner inplacerades temporärt i stödområdet, och Volvo beviljades, i enlighet med reglerna för lokaliseringsstöd, stöd för en etablering i Uddevalla med 200 000 kr. i lokaliseringsbidrag för varje nytt sysselsättningstillfälle som tillskapas t.o.m. år 1989. Sysselsättningen beräknades preliminärt till 1200 personer och lokaliseringsbidraget uppgick följaktligen till 240 milj.kr. Stödet begränsades också av villkoret att det ej fick överstiga 15 26 av de totala investeringskostnaderna för uppförandet av bilfabriken. De medel som används för lokaliseringsstödsinsatser i Uddevallaregionen belastar ett särskilt anslag och påverkar således inte möjligheterna till insatser i andra regioner i landet. Vidare fick Volvo tillstånd att utnyttja sina investeringsfonder till ett belopp på högst ca 12,5 miljarder kronor för investeringar i Uddevalla och ett antal orter i Sverige, bl.a. Olofström och Lindesberg, under perioden 1985-1989. Ett villkor för detta beslut var att en bilfabrik uppfördes i Uddevalla. Regeringen meddelade också att om Volvo skulle finna att varvsområdet var det mest lämpade för uppförandet av den nya bilfabriken skulle regeringen verka för att företaget skulle få förtur till området. Utöver löftet om att verka för förtur gjorde regeringen inga utfästelser beträffande överlåtelsen av varvsområdet. Hur och när en överlåtelse skulle ske var helt en sak för Svenska Varv och Volvo att komma överens om. I förslaget till åtgärder för Uddevallaregionen ingick även åtgärder av mera generell karaktär. Regeringen bedömde att nedläggningen av Uddevallavarvet, som direkt och indirekt skulle komma att drabba flera tusen personer, skulle kräva omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser för att övergången till ny sysselsättning skulle kunna ske så smidigt som möjligt. En viktig utgångspunkt för dessa insatser var att de allmänt skulle medverka till att bygga upp en väl differentierad arbetsmarknad i regionen. Genom arbetsmarknadsutbildning skulle var och en av dem som berördes av nedläggningen kunna skaffa sig förutsättningar för att få ett nytt arbete utanför varvsindustrin. De resurser som skapades för att utbilda den friställda varvspersonalen är således av generell karaktär och är avsedda att ge varvsarbetarna så goda förutsättningar som möjligt att erhålla nya arbeten inom andra områden. Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för en positiv utveckling av näringslivet och samhället. En effektiv infrastruktur leder inte bara till lägre driftsoch underhållskostnader för samhället utan skapar också goda förutsättningar för framtida expansion av näringslivet. Näringslivet i Göteborgs och Bohus län har en markant inriktning mot handel, transport och verkstadsindustri. Förhållandena i Uddevalla är likartade. Göteborgsregionen är liksom Osloregionen expansiv. Den inomnordiska handeln har sedan 1970 ökat kraftigt. Mellan Sverige och Norge transporteras årligen 3 miljoner ton gods på landsväg, varav 2 miljoner ton transporteras på väg E 6. Uddevalla har ett centralt läge mellan Osloregionen och Göteborgsregionen. Förutsättningarna för ett allsidigt och omfattan Prot. 1985/86:103 de näringsliv i Uddevallaregionen bör vara goda om kommunikationerna fungerar väl. I regeringens förslag för Uddevallaregionen ingick sålunda väsentliga åtgärder för att förbättra vägnätet, som Uddevallaregionen för sin utveckling är beroende av. Dessa åtgärder vidtogs inte bara för att Volvo skulle etablera en bilfabrik, utan åtgärderna har ett betydligt vidare syfte. Till sist skall jag beröra den sista frågan i Nils G. Åslings interpellation, om regeringens principiella syn på industripolitiken och om överenskommelsen med Volvo innebär en nyorientering av industripolitiken från regeringens sida.

Regeringens förslag i fråga om Uddevallaregionen tog sikte på att genom åtgärder inom de industri-, regionaloch arbetsmarknadspolitiska områdena medverka till att resurser kunde överföras från olönsam fartygsproduktion till annan, lönsam verksamhet. Det var alltså av stort värde för den svenska ekonomin och industrin att varvskapaciteten kunde reduceras och att den skickliga arbetskraften kunde överföras till branscher med utvecklingsmöjligheter. Den industriella expansionen kunde genom regeringens åtgärder förläggas till en region som på grund av en stor industrinedläggning var i starkt behov av nya arbetstillfällen. Åtgärderna för Uddevallaregionen har naturligtvis fokuserats kring Volvoetableringen, men jag vill påminna om att förslaget innehöll ett flertal åtgärder för att stimulera etablering av nya företag och expansion av befintliga små och medelstora företag i regionen. Regeringens åtgärder för att skapa ny framtid i Uddevallaregionen ligger väl i linje med den industri-, regionaloch arbetsmarknadspolitiska inriktning som regeringen arbetar för och innebär inte någon principiell nyorientering.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för det utförliga svaret — 1 april 1986 på mina frågor. Jag värdesätter mycket den stora och breda redovisning som vi här fått för Volvoaffären. Bakgrunden till min interpellation är dock den kluvenhet i principiellt avseende som kommit att prägla regeringens industripolitik. Vid upprepade tillfällen har industriministern och andra företrädare för regeringen framhållit att strukturfrågor och därmed ofta förbundna regionala utvecklingsfrågor skall lösas av företagen på marknadsekonomins villkor och utan statlig inblandning. Populärt uttryckt skulle alltså industridepartementets akutmottagning vara stängd. Denna oreserverade förtroendeyttring från regeringens sida för marknadsekonomin har kommit att uppfattas som en radikal nyorientering från socialdemokratisk sida. Uppgörelsen med Volvo om den nya bilfabriken i Uddevalla har dock markant förändrat den bilden. Det är av den anledningen som jag anhållit att industriministern skulle redovisa uppgörelsens innebörd. Industriministerns redovisning bekräftar också intrycket av att de villkor som erbjuds Volvo är utomordentligt gynnsamma och att de villkor som erbjuds inte har motsvarighet tidigare i svensk industrieller regionalpolitik.

Men sannolikt är den beräkning som jag här gjort tilltagen i underkant, om man ser till företagets skattekonsekvenser. Inför ett stöd till ett enda företag i storleksordningen 3—4 milj.kr. totalt anmäler sig naturligtvis frågan om detta är rimligt och principiellt acceptabelt. Till bilden hör — vilket också indirekt bekräftas i industriministerns svar —att de utlovade investeringarna i vägar och kommunikationer i regionen ses som en del av detta paket. Sedan jag ställde min interpellation har en liknande uppgörelse träffats även med det andra svenska bilföretaget, Saab-Scania, beträffande ett liknande arrangemang i Malmö. Det aktualiserar ytterligare de principiella aspekterna på uppgörelsen. Jag vill dock framhålla att jag inte invänder mot beslutet att lägga ned Uddevallavarvet och den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Till skillnad från vad som präglade den dåvarande oppositionens beteende vid nedläggningen av Öresundsvarvet i Landskrona vill jag inte för min del medverka till att exploatera människors oro. Industripolitiken måste ju präglas av realism och hänsyn till marknadsförutsättningar. 61 Det finns även anledning att uttrycka stolthet över att vårt land har två så framgångsrika och expansiva bilföretag. Den fråga man måste ställa sig är dock om stöd i den omfattning som det blir fråga om i de åberopade fallen är rimliga med hänsyn till företagens egen förmåga att klara investeringarna. Bl. a. får det betraktas som tillämpning av en helt ny princip att kombinera regionalpolitiskt stöd med frisläpp av investeringsfonder såsom har skett i detta fall. Tilltron till regeringens regionalpolitik får genom uppgörelserna med bilföretagen enligt min uppfattning katastrofala följder. Vilka regionalpolitiska stödformer kan i fortsättningen locka industri till avfolkningsregionerna? Små företag, som ju inte får möjlighet att som Volvo och Saab förhandla direkt med regeringen, kommer heller aldrig att mobilisera detta omfattande totala stöd. Vilka vägar anvisar regeringen för dessa företag? Till sist frågans principiella aspekt: Dessa åberopade uppgörelser med bilföretagen är i sitt slag de kraftigaste ingreppen i marknadsekonomin som någonsin förekommit i vårt land och går stick i stäv mot tidigare uttalanden från regeringens sida, nämligen att den stora devalveringen och den tredje vägens ekonomiska politik skulle innebära en avveckling av allt industristöd. Tyvärr har alltså regeringens agerande skapat förvirring och oklarhet beträffande industripolitikens inriktning. Från den synpunkten är svaret inte heller särskilt upplysande. Det märkliga är nämligen att inga av dessa remarkabla uppgörelser med bilföretagen står i samklang, herr talman, med de åtta industripolitiska grundsatser som industriministern åberopar i sitt svar.

Herr talman! Villkoren för Volvoetableringen i Uddevalla och villkoren för Saabetableringen i Malmö har jag och regeringen också erbjudit andra svenska storföretag. De utgör inte något speciellt för Uddevalla eller för Malmö. Områden som vi har utpekat och där vi har fört diskussioner är Bergslagen och det inre stödområdet. Jag skulle kunna nämna fler platser. Jag vet att Nils G. Åsling under sin tid som industriminister också arbetade med storföretagen i motsvarande förhandlingar och då även använde de möjligheter som man har vid ett sådant här tillfälle. Det här är inte subventioner till bilföretagen — det är mycket viktigt att detta slås fast, inte minst för bilföretagen själva, vilka herr Åsling glädjande nog noterade är framgångsrika — utan detta är en fråga om att inom lokaliseringspolitikens ram göra insatser för att få till stånd etableringar i områden där vi vill ha det. Det är i dessa båda fall fråga om att täcka de merkostnader som Volvo hade för etableringen i Uddevalla och som Saab kommer att få vid etableringen i Malmö i jämförelse med betydligt billigare alternativ. Det är i det närmaste omöjligt att uppskatta vad exempelvis investeringsfondsfrisläppet innebär ekonomiskt för Volvo. Beslutet att låta Volvo få utnyttja befintliga och framtida avsättningar till investeringsfonderna är ju inte heller något unikt beslut. Samma typ av beslut har ju fattats vid ett flertal tillfällen under den senaste 20-årsperioden. Detta har exempelvis skett vid investeringar som större företag gjorde inom stödområdet i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet uppe i Norrlandslänen. Denna typ av beslut förutsätter att investeringen är betydande samt att den har stor samhällsekonomisk och arbetsmarknadspolitisk betydelse. Regeringen fann att Volvos etablering i Uddevalla och nu Saabs etablering i Malmö motsvarar dessa kriterier. Därför menar jag att det är i det närmaste omöjligt att i dag beräkna vilka ekonomiska effekter regeringens beslut får för Volvo. Svaret på den frågan kan ges först 1990. Det vet Nils G. Åsling mycket väl, och därför tycker jag att det möjligen är litet djärvt av honom att i dag göra sådana beräkningar som han redovisat. Den ekonomiska effektens storlek blir beroende av Volvos vinstutveckling, av om fonderna är stängda eller frisläppta och av hur Volvos skattesituation är i övrigt. Om fonderna skulle vara frisläppta minskar naturligtvis också Volvos fördel — någon annan slutsats kan ingen dra av detta. När det gäller lokaliseringsstödet vill jag dessutom peka på att det där finns en 15-procentsregel. Såsom etableringen i dag ser ut i Uddevalla kommer det därför att för Volvos del bli ett ordentligt minskat lokaliseringsstöd i förhållande till det som ingick i själva Uddevallapaketet. Detta beror på ett antal förhållanden, men 15-procentsregeln är till just för att reglera att det inte skall kunna bli fråga om oskäliga subventioner utan subventioner som gör att man klarar merkostnaderna vid en etablering. Jag vill vidare säga att de åtgärder som vidtogs för att skapa ny sysselsättning i Uddevalla i stor utsträckning har fokuserats kring Volvos etablering av en ny bilfabrik. Men våra insatser för Uddevalla och för den här delen av landet innehöll ju ett stort antal åtgärder som tar sikte på att stimulera tillväxt och etablering av små och medelstora företag. Ett regionalpolitiskt stöd innebär inte ett stöd enbart, som i det här fallet, för Volvoetableringen, utan ett stort antal lokaliseringsstöd har redan beviljats små företag i Uddevallaregionen. Ett stort antal nya arbetstillfällen har på så sätt tillkommit. Över 500 arbetstillfällen har skapats eller kommer att skapas i små företag i Uddevalla till följd av insatserna och genom att Uddevalla tillfälligt placerades i stödområdet. Ett investmentbolag har vidare inrättats med uppgift att skapa nya industrier och ta till vara expansionskraft hos befintliga företag. Dessutom har beslut fattats om ett program för industriell utveckling, där STU tillsammans med Chalmers tekniska högskola har fått i uppdrag att utarbeta ett program för teknikutveckling och teknikspridning till små företag. Även länsstyrelsen och utvecklingsfonden har fått särskilda medel för att arbeta med små företag. Uddevallasatsningen är alltså ett uttryck för regeringens offensiva industripolitik och ett uttryck för viljan att satsa på små företag för att ge regionen en på annat sätt utformad framtid, sedan den varit bunden till ett enda företag inom en mycket osäker bransch. Jag noterar att Nils G. Åsling och jag är överens om nödvändigheten av en strukturrationalisering i Uddevalla och om att samhället då också har ett ansvar för att kommunerna och de anställda inte lämnas att själva lösa problemen.

Herr talman! Jag vill vitsorda att Thage Peterson och jag är överens om behovet av fortlöpande strukturförändring. Sveriges industriella framtid är ju beroende av hur vi lyckas klara de nödvändiga förändringarna i vår produktionsapparat. Så till vida är vi alltså överens. Thage Peterson säger att de villkor som erbjudits Volvo och Saab-Scania inte är unika och att även andra storföretag som etablerat verksamhet i ett område har erbjudits motsvarande favörer. Jag noterade att industriministern betonade att det var storföretag det gällde, inte småföretag. Men det anmärkningsvärda i vad som hänt i den industripolitiska utvecklingen under senare år är ju faktiskt den enorma favorisering som storföretagen, framför allt exportföretagen, varit föremål för och den diskriminering som småföretagen, trots vissa administrativa insatser, varit utsatta för. Sedan säger industriministern att det här inte är fråga om subventioner utan om regionalpolitiskt stöd för merkostnader på grund av forcerade investeringar eller speciella insatser i dessa orter. Problemet är bara om man talar om regionalpolitik i förbindelse med Malmö på gränsen till den europeiska gemenskapen och de stora europeiska marknaderna och Uddevalla som en del av den expansiva västkustregionen, då förefaller ju allt tal om regionalpolitiska insatser för avfolkningsregionerna, för Norrlands inland t.ex., som ganska meningslöst. Om man vill ha en styreffekt från samhällets sida — och det trodde jag Thage Peterson och jag var överens om — måste man rimligen ta hänsyn till de allmänna förutsättningarna i landet och de balansproblem som finns. Investeringarna i Uddevalla och Malmö innebär de facto att den regionala snedbelastningen i vårt land ytterligare har förstärkts. Det är storstadsregionerna som expanderar, medan landet i övrigt stannar av. Det är den nu aktuella diskussionen om periferi och centrum som vi här kan notera. Industriministern säger också att investeringsfondsfrisläpp har förekommit förut även i förbindelse med regionalpolitiskt stöd. Ja, det har det gjort i något sammanhang men aldrig i expansiva regioner. Min kalkyl är mycket försiktig, när jag säger att stödet från samhällets sida till Uddevalla torde röra sig om 3 å 4 miljarder kronor, vilket är exceptionellt.

Herr talman! Jag kan på goda grunder tillbakavisa Nils G. Åslings tal om att småföretagen är utsatta för diskriminering i Sverige. Det är tvärtom så att småföretagen inte på länge har mått så bra i en ekonomi som de gör i dag i Sverige. Genom den ekonomiska politiken har en stabil grund lagts för industrins utveckling. Genom omläggning av industripolitiken har utveckling och förnyelse satts i förgrunden. Genom direkt riktade insatser, ökade resurser för utvecklingsfonderna, stöd till uppfinnare, en aktiv regionalpolitik, en mycket kraftig satsning på teknikcentra och på samverkan mellan högskolor och småföretag, inrättandet av den särskilda småföretagsfonden och mycket mer har småföretagens möjligheter förstärkts. Vi kan nu konstatera att det går bra för småföretagen. Det kan helt säkert också Nils G. Åsling läsa i sin banks statistik. Jag har fått bankstatistik från Föreningsbankerna, och denna statistik, som Nils G. Åsling själv står för i ett annat sammanhang, visar sida upp och sida ner att småföretagen i Sverige för närvarande går mycket bra. Viktigaste tecknet på detta är att lönsamheten kraftigt har förbättrats. 1983 och 1984 torde vara de bästa åren för småföretagen sedan mitten av 1970-talet. Exporten för denna företagsgrupp, dvs. företag med mellan 50 och 200 anställda, har ökat mycket kraftigt. Jag kan på område efter område peka på att småföretagen för närvarande trivs bra i svensk ekonomi. Framtidstron är fast. Investeringarna, som föll med 20 90 1979-1982 har nu ökat med 20 26 under perioden 1982-1985. Aldrig tidigare har det startats så många nya företag. 1983-1984 fick vi enligt SCB:s uppgifter netto 30 000 nya småföretag. Det var tio gånger så många som under den föregående treårsperioden. Jag kan alltså mycket kraftigt tillbakavisa det som Nils G. Åsling sade från talarstolen här, att småföretagen diskrimineras i den socialdemokratiska industripolitiken. Det förhåller sig tvärtom! Dessutom vill jag lämna en annan uppgift, och jag kommer helt säkert att i eftermiddagens debatt flitigt använda den, nämligen att lokaliseringspolitiken har varit framgångsrik, t.o.m. mycket framgångsrik, sedan oktober 1982. Inte mindre än 13 000 jobb har skapats till följd av beslut av den socialdemokratiska regeringen för stödområdet och för skogslänen. Jag kommer i eftermiddag att tala om för riksdagen hur många jobb som i län för län har tillkommit. 13 000 jobb har, som sagt, skapats i stödområdet och i skogslänen genom olika regionalpolitiska insatser. Inte under någon period sedan lokaliseringsoch regionalpolitiken infördes i vårt land har resultaten varit så goda och insatserna visat sig vara så framgångsrika. Jag upprepar att detta inte hänt under någon period tidigare. Vi leds lätt av mytbildning och tidningsrubriker. Men tittar vi på resultaten —- det är resultaten som måste räknas — upptäcker vi att insatserna är en framgång för regionalpolitiken. Det kan icke bortresoneras. Dessutom gäller merparten av insatserna små och nystartade företag. Sedan vill jag säga att det ligger till så här — och det tycker jag att även Nils G. Åsling skall erkänna: När det gäller satsningarna i Uddevalla och Malmö tas inga pengar från regionalpolitiken i övrigt. Inga jobb tas från skogslän eller från stödområdet, utan båda satsningarna är engångsinsatser under en bestämd period för att man skall klara sig undan de svåra kriser som skulle ha uppkommit som en följd av stora strukturrationaliseringar. Dessa pengar tas alltså från särskilda anslag som riksdagen har beviljat, eller kommer att bevilja, för satsningarna i Uddevalla och Malmö. Inte en enda krona tas från det regionalpolitiska anslaget i övrigt. Hela satsningen finansieras med nya pengar på särskilda anslag. Därför innebär inte de här åtgärderna, som syftar till att förnya näringslivet och att ge människorna i Uddevalla och Malmö en bättre framtid i nya branscher och i nya jobb, att man tar något någon annanstans, utan just detta åstadkoms i de två aktuella regionerna. Satsningarna i skogslänen och i stödområdet pågår ju redan, och det handlar dessutom om ökade regionalpolitiska satsningar. Det är faktiskt så, att nästan en ny miljard per år har tillförts de regionalpolitiska anslagen sedan oktober 1982, då den socialdemokratiska regeringen tog över ansvaret för regionalpolitiken. Därför är det icke trovärdigt att säga att regeringens industripolitiska satsningar i Uddevalla och Malmö fördärvar möjligheterna när det gäller att göra framgångsrika regionalpolitiska satsningar på andra håll i landet. Dessutom har insatserna i Malmö och Uddevalla, som fått ett internationellt stort erkännande — det handlar alltså om hur vi hanterar strukturkriser — inte inneburit att vi har Prot. 1985/86:103 gjort avsteg från vår långsiktiga industrioch regionalpolitik. Det här är tvärtom en markering. Vi ser nämligen Sverige som ett land och inte som en del.

Herr talman! Jag skall självfallet inte frånta industriministern glädjen över att strukturinsatserna även internationellt har fått ett erkännande. Det har ju varit karakteristiskt för svensk industripolitik under åtminstone ett decennium att man förutsättningslöst har gett sig i kast med strukturproblemen. Men vad som är anmärkningsvärt i fallet Uddevalla-Malmö är ju att insatserna — oavsett företagens egen finansiella status — har fått sådana enorma dimensioner. Det rör sig om 3-4 miljarder i statsstöd till Uddevalla, och det innebär enligt min kalkyl 3 å 4 miljoner per anställd. Härtill finns det ingen motsvarighet i svensk industrieller regionalpolitik. Då må man kanske få undra — det gäller både nationellt och internationellt — hur det är med principerna i den svenska industripolitiken. När det gäller de små företagen säger industriministern att dessa aldrig har mått bättre än de nu gör. Ja, vi har en hygglig konjunktur nu i Sverige, och det gäller ju alla företag. Den statistik som industriministern åberopar visar dock att småföretagens försörjning — i jämförelse med exportföretagens — med hjälp av eget kapital radikalt har försämrats. Det är framför allt de stora exportföretagen som har tjänat på devalveringen och på regeringens industripolitik. De stora företagens finansavdelningar svarar för en väsentlig del av den stora penningmarknad som har levt i ett drivhusklimat med höga räntor — och som har fått betalas av småföretag med mycket lägre självförsörjningsgrad. Det är alltså en sanning med modifikation att småföretagen har det bra. Jämfört med näringslivet i övrigt har småföretagens situation försämrats. Industriministern säger sedan att dessa insatser inte inkräktar på de regionalpolitiska anslagen i övrigt. Nej, det är riktigt, men jag förmodar att i de diskussioner som industriministern har med finansdepartementet är detta en fråga av relativt underordnad betydelse. Det är dock gemensamma pengar i statsbudgeten, och det innebär självfallet att de gemensamma resurserna ansträngs. Det är inte engångsinsatser, som industriministern gör gällande, utan det är generella insatser som görs på dessa orter. Industriministern har avböjt att värdera effekten — det kan man inte göra förrän på 1990-talet. Det är alltså två expansiva öar som skapas med enorma insatser och som kommer att påverka hela etableringsmiljön i vårt land för överskådlig tid. Jag ser industriministerns tystnad när det gäller stödets volym som en bekräftelse på att min uppgift är riktig. Akutmottagningen, som jag tidigare skämtsamt nämnde, är stängd — men bara för de små företagen.

Herr talman! Jag kan inte dra någon annan slutsats av Nils G. Åslings senaste anförande än att han ville att regeringen inte skulle ha gjort några som helst insatser i Uddevalla, att man inte skulle ha gjort några industripolitiska, regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska insatser, utan att man bara skulle ha genomfört den stora strukturomvandlingen med en nedlägg — Prot. 1985/86:103 ning av en arbetsplats med 2 300 människor utan några samhällsinsatser. Jag 1 april 1986 kan inte dra någon annan slutsats av hans inlägg än att han vill att man inte gör några insatser alls i Malmö vid neddragningen av arbetsstyrkan på OM utländska förvärv Kockums Varv. av svenska företag Det är i och för sig bra med klarspråk, men det är i så fall ett uttryck för en . ny syn från Nils G. Åslings eget parti och från riksdagen, som innebär att staten, regering och riksdag, skall medverka i strukturomvandlingar, i detta fall i statligt ägda företag, men sedan skall lämna människorna och regionen utan insatser. Jag måste säga att det var en liten sensation i min interpella tionsdebatt med herr Åsling att jag har fått det konstaterandet.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att hindra ett återupprepande av vad som skett med Stensele Mekaniska Verkstad. Frågan ställs mot bakgrund av den varslade nedläggningen av verksamheten i Stensele Mekaniska Verkstad AB och försäljningen av Pullmax AB i Skellefteå till utländska köpare. Den varslade nedläggningen av verksamheten i Stensele Mekaniska Verkstad har varit föremål för interpellationsdebatt i riksdagen den 4 och den 20 februari i år. Jag vill återigen upprepa att regeringen, mot bakgrund av gjorda åtaganden i samband med köpet och förvärvsärendet, utgår från att Rauma Repola tar sitt regionalpolitiska ansvar genom att antingen driva Stenselefabriken vidare eller genom att ordna alternativ verksamhet och sysselsättning för de anställda vid fabriken. Detta klara besked har också framförts till Rauma Repolas ledning, som i brev till mig bl.a. bekräftat att Rauma Repola kommer att stå för ingångna avtal och gjorda åtaganden. Försäljningen av aktierna i Pullmax AB till utländska köpare skall prövas enligt lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m., den s.k. företagsförvärvslagen. En ansökan om förvärvstillstånd har för ett par dagar sedan kommit in till regeringen. Jag kan inte uttala mig om hur prövningen enligt företagsförvärvslagen kommer att utfalla. Allmänt gäller att tillstånd till förvärv skall meddelas, om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. Det kan bl.a. vara fråga om industrieller regionalpolitiska intressen, t.ex. företag som har betydande produktion, sysselsättning eller forskning och utveckling. Vid prövningen görs bl.a. en bedömning av effekterna av förvärvet. I samband med prövningen kan ett företag göra åtaganden om den fortsatta verksamheten i det förvärvade 67 företaget för att undanröja eller minska de befarade negativa effekterna vid förvärvet. Om riskerna med förvärvet trots detta bedöms vara för stora, skall regeringen avslå en ansökan om förvärvstillstånd. Jag kan försäkra Hans Dau om att det här aktuella fallet liksom tidigare förvärv kommer att bli föremål för en noggrann prövning enligt företagsförvärvslagen.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Jag borde kanske också tacka Thage Peterson för hans försäkran i slutet av svaret om att förvärvet av Pullmax kommer att bli föremål för en noggrann prövning. Men de erfarenheter vi västerbottningar har från Stensele och SMV, som berörs i svaret, gör att vår oro inte stillas så lätt. Vi är tveksamma till om denna försäkran är tillräcklig eller om den över huvud taget har något värde. Jag skall först helt kort beröra SMV i Stensele. Trots att industriministern utgår från att Rauma Repola tar sitt ansvar, har redan nu industrin i Stensele skadats genom den oro som uppstått. Det är en oro och en osäkerhet som har fått ett antal nyckelpersoner i Stensele att söka andra arbeten och flytta från orten. Att reparera den skadan blir förmodligen inte så lätt, oavsett vilket ansvar Rauma Repola och Thage Peterson talar om. Dessutom är det väldigt svårt att över huvud taget få något grepp om vilka åtaganden som har gjorts från Rauma Repolas sida. Pullmax AB i Skellefteå är vad jag kan förstå i motsats till SMV ett lönsamt företag. Men i likhet med SMV är det ett tidigare statsägt företag, som av staten eller regeringen har sålts utan att några regionalpolitiska överväganden har gjorts. Den stora likheten mellan företagen är helt klart den, att de tillverkar och saluför produkter som inom resp. bransch ligger tekniskt långt framme i den internationella konkurrensen. Därför är de åtråvärda för konkurrenterna, bl.a. för att dessa skall kunna komma över den tekniska kompetensen. Men det allra viktigaste skälet är troligen — vilket man misstänker i Rauma Repolas fall och vilket det kanske även finns anledning att misstänka då det gäller Pullmax — att man vill befria sig från en besvärlig konkurrent genom att köpa in den. Att många av de medelstora och mindre företagen hamnar i den situationen att de köps och säljs på det sätt som nu sker med SMV och Pullmax beror oftast, vad jag kan förstå, på de orimliga skatteregler som gör det omöjligt för grundaren, som startat och utvecklat företagen, att fortsätta att äga dem. Vi måste i Sverige få en radikal förändring av skattesystemet, så att det blir möjligt att behålla och utveckla den sorts företag vi här talar om i lokal och privat ägo. Jag anser att industriministern kortsiktigt måste medverka till att ägandet av de lönsamma och utvecklingsbara företagen stannar kvar inom de regioner där de bedriver sin verksamhet. Det borde vara i allas vårt intresse, såväl samhällets som det privatas, att ägandet av Pullmax finns kvar i Skellefteåområdet. Industriministern borde, med de resurser han förfogar över, försöka medverka till att de anställda eller privata kapitalägare i Västerbotten var för sig eller gemensamt kan få chansen att förvärva företaget. Jag har genom förfrågningar och kontakter i Skellefteå fått klart för mig att Prot. 1985/86:103 det finns de som vill förvärva Pullmax i Ursviken. 1 april 1986 Jag vill påstå att det utifrån vad industriministern nyss har sagt förefaller ä Sr 5 sö ör ;r K 5 Om utländska förvärv finnas klara möjligheter att avslå förvärvsansökan. Han säger själv att - av svenska företag regionalpolitiska intressen kan vara avgörande, t.ex. företag som har betydande produktion, sysselsättning eller forskning och utveckling. Det är enligt min uppfattning just vad som gäller för Pullmax. Jag tycker att industriministern här och nu klart skall deklarera att han kommer att verka för att ägandet av Pullmax och kanske framför allt andra liknande företag blir kvar i de regioner där företagen är verksamma. Det skulle vara en deklaration som öppnar vägen för ett samarbete mellan regeringen och lokala och regionala krafter, ett samarbete som jag tror vi skulle ha glädje av, framför allt i sådana bygder som nyss diskuterades med Nils G. Åsling och som kommer att diskuteras senare i dag.
Herr talman! Som jag redan har sagt i mitt svar är lagstiftningen sådan att tillstånd till förvärv skall meddelas, om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. De åtaganden ett företag kan göra i samband med ett förvärv är frivilliga, och de är ägnade att tillsammans med övrigt underlag, som vi får från bl.a. länsstyrelsen i regionen, ingå i regeringens prövning av ärendet. När det gäller Stenselefabriken kan jag konstatera igen — för vilken gång i ordningen vet jag inte — att de uttalanden och åtaganden som köparen gjorde spelade en avgörande roll för regeringens positiva ställningstagande i förvärvsärendet. Detta har meddelats företagsledningen under ärendets beredning, och det har vi påmint om senare. Köparen har förpliktat sig att handla i enlighet med vad man visste var regeringens intentioner. Som jag sade i mitt svar har också företagsledningen i ett brev till regeringen meddelat att man skall leva upp till sina åtaganden. Jag utgår naturligtvis från att Rauma Repola kommer att ta sitt ansvar för sysselsättningen i Stensele. Förvärvsprövningen bygger på att företagen lever upp till gjorda åtaganden. Skulle det visa sig att så inte är fallet är det helt säkert att detta inte kan undgå att påverka förvärvsprövningen i framtiden. Pullmaxärendet kom in bara någon dag före påsk, och någon prövning av ärendet har således ej inletts. Därför kan jag inte uttala mig om vilka eventuella farhågor det kan finnas anledning att hysa i detta fall. Däremot blev jag intresserad när jag hörde att Hans Dau egentligen är ute efter en skärpning av lagstiftningen på detta område. Om detta är en korrekt tolkning av vad Hans Dau sade, är jag mycket intresserad av att höra om detta är moderata samlingspartiets linje och om man kommer att förespråka en skärpt lagstiftning i den händelse man har ett konkret fall att peka på, där företaget inte har levt upp till sina åtaganden. Det vore intressant om Hans Dau kunde förklara sig närmare, eftersom han företräder ett parti som vanligtvis ivrigt förfäktar värdet av kapitalets fria rörlighet. När riksdagen på sin tid tog ställning till förvärvslagstiftningen var det delade meningar mellan riksdagspartierna, och den gången tillhörde moderata samlingspartiet inte dem som ville ha en skärpt lagstiftning i enlighet 69 med vad Hans Dau nu är ute efter. Har det möjligen nu skett en förändring från moderaternas sida så skulle jag gärna vilja höra detta.
Herr talman! Jag vet inte om industriministern medvetet eller omedvetet missuppfattade mig. Vad jag efterlyste var att vi gemensamt skulle verka för att de här företagen kunde stanna kvar i de regioner där de är verksamma. Det är trots allt så att regionala ägare av olika skäl har ett intresse av att utveckla företagen på ett annat sätt. Jag menar att man skall söka alternativ och inte att man skall skärpa lagstiftningen. Det finns många fall där ett utländskt förvärv kan vara bra och där man kan se uppenbara fördelaktiga effekter. Men det finns också många fall där det skulle vara mycket bättre om ägandet stannade kvar inom regionen, i det här fallet Västerbotten. Jag tror att det inte bara gäller utländska förvärv, men där har vi kanske mindre möjligheter att påverka det hela. Men industriministern och industridepartementet borde ha möjligheter utöver vad de flesta andra har att söka alternativ, som i många fall finns. Jag ville att industriministern skulle deklarera att han är villig att göra insatser, som innebär att man söker alternativ till utländska förvärv för att i regionen behålla ägandet av företagen.
Herr talman! Nu förstår jag ännu mindre vad Hans Dau egentligen är ute efter. Tre fyra års prövning av dessa förvärvsärenden — tunga och svåra ärenden — har lärt mig att här gäller inga vackra ord. Det är inte fråga om att tro saker och ting eller att leta sig fram till vilka planer som olika företagsledningar kan ha i huvudet. Regeringen har att tillämpa de lagar som riksdagen stiftar — punkt och slut. Det är den lagstiftning som riksdagen har beslutat om som vi tillämpar i de här ärendena. Här måste Hans Dau välja sida: Antingen liberaliserar man lagstiftningen och gör den ännu mjukare, så att företagen och kapitalet får friare händer och större svängrum, eller också skärper man lagstiftningen, och då reglerar man kapitalets rörelser ytterligare. De två vägarna har man att välja emellan om man vill åstadkomma en ändring av den nuvarande lagstiftningen.
Herr talman! Pullmaxärendet är det mest intressanta, eftersom det redan avgjorts i regeringen. Enligt vad jag kan erinra mig rådde staten om Pullmax. För drygt ett år sedan sålde man företaget till ett investmentbolag, som förmodligen köpte företaget bara för att sälja det vidare, eftersom man nu efter drygt ett år gör en sådan affär. Det är när företag säljs av staten eller då man genom den lagstiftning som finns har möjlighet att pröva om man skall ge förvärvstillstånd som man bör ta tillfället i akt och se om man inte kan få till stånd bättre lösningar.

121 om nedläggningen av Kockums Prot. 1985/86:103 civila fartygsproduktion 1 april 1986 Anf. 15 Industriminister THAGE PETERSON: z a CE av Herr talman! Sten Andersson i Malmö har ställt ett antal frågor till mig SEO afartygsproduktion Innan jag besvarar Sten Anderssons konkreta frågor vill jag än en gång betona att det meddelande som regeringen den 13 februari 1986 lämnade Svenska Varv AB och Kockums var att det i den varvsproposition som nyligen lagts på riksdagens bord inte skulle föreslås något direkt stöd för fortsatt produktion vid Kockums. Detta besked, som regeringen förutsatte skulle leda till ett senare beslut om avveckling av den civila handelsfartygsproduktionen vid Kockums, gavs samtidigt som en mängd positiva åtgärder för Malmöregionen presenterades. Vid presentationen av insatserna i Malmöregionen fastslog regeringen att projektering och byggande av fasta Öresundsförbindelser kan starta så snart överenskommelse träffats med den danska regeringen. Diskussioner i konstruktiv anda har förts i frågan mellan företrädare för de båda regeringarna under förra månadens möte med Nordiska rådet. Som statsråd med ansvar för de statsägda företagen, fr.o.m. mitten av oktober 1985, blev jag kontinuerligt informerad om bl.a. orderläget för Kockums. De informationer jag fick under november månad innebar att förhandlingar om nya order pågick. Vissa av dessa möjliga order förutsatte stöd. Den 11 december 1985 beslöt styrelsen för Svenska Varv AB enhälligt att ”informera ägaren om att styrelsen inte anser det möjligt att på kommersiellt godtagbara villkor fortsätta produktionen av handelsfartyg vid Kockums”. Styrelsen var vid detta tillfälle fulltalig så när som på en bolagsstämmovald ledamot. Kockums avses även i framtiden ha det sammanhållande ansvaret för utveckling och produktion av ubåtar till den svenska marinen. Karlskronavarvet kommer även i fortsättningen att vara underleverantör till Kockums av väsentliga delar av fartygen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är väl i och för sig ingenting att säga om att man nu beslutat sig för att lägga ned stora delar av Kockums. Med tanke på hur varvsmarknaden ser ut är detta något som man tyvärr måste acceptera. Men jag anser ändå att statsrådet gör det litet lätt för sig, därför att han — det vågar jag påstå — har använt de sämsta av prognoser och de dyraste av subventioner för att motivera den här nedläggningen. När vi talar om subventioner skall vi ha klart för oss att Kockums har fått stora bidrag av skattepengar. Men samtidigt bör vi veta, vilket sällan beaktas i denna debatt, att det inte bara är Kockums som har fått del av dessa pengar. För att ta ett exempel så gjorde Kockums under 1985 beställningar hos svenska företag för 915 milj.kr. Dessa företag skall alltså nu kompensera sig, 7n och det på en marknad som är mycket besvärlig. Statsrådet säger att man har vidtagit en mängd positiva åtgärder. Jag vill starkt betona att jag är nöjd med en del av dessa åtgärder. Saabfabriken i Malmö hälsar jag t.ex. med tillfredsställelse. Jag vill dock betona att det inte, som man ibland gör i debatten, går att påstå att man kan kvitta ett jobb på Kockums mot ett jobb på Saab. Min övertygelse är tyvärr att det när Saab:s fabrik kommer i gång med produktionen och skall anställa folk inte blir så många ”kockumiter” som får jobb där. Jag gör detta antagande på grund av att jag vet hur ålderssammansättningen ungefärligen ser ut på bilfabriker världen över, också i Sverige, och hur Kockums ålderssammansättning ser ut. Ingen blir gladare än jag om man nu kan komma till skott när det gäller en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Men vi som bor nere i Malmö och Skåne och har följt denna debatt de senaste 20 åren vet att det har gått upp och ner. En dag positiva besked, nästa dag negativa besked. Men om dessa besked nu är så positiva som statsrådet säger, är jag glad. Jag kan samtidigt vara litet av åskådare till det skådespel som nu måste utspela sig. Jag är inte så säker på att statsrådet har sitt eget parti med sig nere i Skåne. Så sent som för 14 dagar sedan vågade man inom Skånes partidistrikt nämligen inte ta ställning till om man skulle säga ja till en bro. Därför kan det vara till fördel om statsrådet först försöker övertyga sina egna. Industriministern säger att det har förekommit kontakter med regeringen från Kockumsledningens sida. Med tanke på den något panikartade situation som uppstod här uppe i Helsingfors under januari-februari kan man dock misstänka att dessa kontakter inte har varit så djupa som kanske hade varit önskvärt. Jag ställde i min interpellation en fråga om Metalls ordförande Leif Blomberg var ledamot av Svenska Varvs styrelse och om han i så fall reserverade sig den 11 december 1985, när Svenska Varv talade om att man inte ansåg det vara korrekt att fortsätta med handelsfartygsproduktion vid Kockums. Statsrådet svarade att styrelsen var fulltalig så när som på en bolagsstämmovald ledamot. Det är helt klart att Leif Blomberg, Metalls ordförande, inte reserverade sig vid detta sammanträde. Efteråt har Metall gått ut och sagt att man kräver stöd till Kockums Varv för en fortsatt fartygsproduktion. Men, herr talman, det är en efterhandskonstruktion. Dagen efter att detta beslut fattats i Svenska Varvs styrelse gick nämligen en ombudsman från Metall centralt ut och talade om att man inte kunde tänka sig en fortsatt handelsfartygsproduktion vid Kockums i Malmö. Det är nämligen så att fackliga organisationer agerar på olika sätt, beroende på vem som sitter i regeringen här uppe i Helsingfors. TCO är inget undantag. I nr 4 av TCO-tidningen sade Björn Rosengren att man skulle ha både fartygsproduktion och en bilfabrik i Malmö. I samma nummer av tidningen men på ledarsidan, vilken vi hoppas har en viss förankring hos TCO, talar man om att man skall ha fartygsproduktion i Malmö och en bilfabrik i Bergslagen. Herr talman! Det är inte utan att man, när det gäller fackets uppträdande beroende på vem som bestämmer i Sverige, finner skäl att aktualisera Prot. 1985/86:103 cirkustalesättet att detta skall ske under största möjliga tystnad. 1 april 1986
Herr talman! Elver Jonsson har i en interpellation frågat statsministern om han är beredd att verka för att en regionalpolitisk kommission tillsätts och om så är fallet han själv är beredd att leda denna. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Den socialdemokratiska regeringen har förstärkt och utvecklat regionalpolitiken. Anslagen till regionalpolitiken — jag talar här om lokaliseringsbidragen, glesbygdsstödet, sysselsättningsstödet och nedsättningen av socialavgifter, dvs. de rena bidragsanslagen — har mer än fördubblats sedan budgetåret 1982/83. Ökad vikt läggs på att främja kunskapsuppbyggnad och teknikspridning i skilda regioner och då främst i stödområdeslänen. Likaså läggs ökad vikt på att främja företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring i stödområdeslänen. Vidare har särskilda insatser gjorts i regioner som drabbats av problem i samband med omfattande strukturförändringar inom industrin. Jag har tidigare i den allmänpolitiska debatten i början av februari och i ett antal interpellationsoch frågesvar redovisat regeringens syn på den regionala utvecklingen och på inriktningen av regionalpolitiken. Jag har då sagt att regeringen ser allvarligt på befolkningsutvecklingen i skogslänen och i vissa län i södra och mellersta Sverige. Jag har betonat att orsakerna till denna utveckling måste analyseras noga. Samtidigt har jag pekat på de positiva sidorna i utvecklingen i dessa län med fler i arbete och färre arbetslösa. Regionalpolitiken har givit resultat. Från november 1982 fram till i dag har regionalpolitiskt stöd lämnats vid nyetableringar och utvidgningar som beräknas ge över 13 000 nya arbetstillfällen. Det är mindre än ett år sedan riksdagen senast beslutade om inriktningen av regionalpolitiken. Den proposition som låg till grund för beslutet hade föregåtts av en parlamentarisk utredning, och riksdagens beslut präglades av en bred enighet kring inriktningen av regionalpolitiken. Arbetet med att påverka den regionala utvecklingen kräver uthållighet. Även om befolkningssiffrorna under år 1985 inger oro är det viktigt att stå kvar vid de mål för och den allmänna inriktningen av politiken som riksdagen lagt fast. Från den grunden gäller det nu att gå vidare för att ytterligare effektivisera och förnya den regionalpolitiska medelsarsenalen och det regionalpolitiska arbetet. Jag ser positivt på det ökade intresse och den debatt som nu ägnas regionalpolitiken. Jag hoppas också att debatten kommer att föra fram till konkreta och realistiska förslag. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete inom regeringskansliet, hos statens industriverk och i länen för att ytterligare utveckla det regional 73 politiska arbetet på olika områden.

Det arbete som nu sålunda pågår på olika områden för att utveckla regionalpolitiken bör — enligt min mening — drivas vidare i de former som det nu sker och efter bedömning och beredning enligt gängse ordning föras fram till beslut i regering och riksdag. Det till industridepartementet knutna regionalpolitiska rådet liksom glesbygdsdelegationen är naturliga fora för diskussioner kring dessa frågor. Jag ser mot denna bakgrund inte skäl att föreslå regeringen att tillsätta en regionalpolitisk kommission.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Den regionala utvecklingen i vårt land är oroväckande. Utflyttningen och befolkningsminskningen accelererar i redan tidigare utsatta delar av landet. Konsekvenserna av den snabba koncentrationen i främst Helsingforssområdet kan för stora delar av Glesbygdssverige bli ödesdiger. Situationen påminner mycket om det som på 1960-talet kallades för flyttlasspolitik — dock med en viktig skillnad. Då var det framför allt Norrlands inland som drabbades av avtrappning av industri och befolkning. Nu har dessa negativa fenomen gjort sig mycket breda såväl i sydöstra Sverige som i Bergslagen. Effekterna även för t.ex. Dalsland kan bli mycket kännbara. Situationen är så alarmerande att regeringen borde ta initiativ till att tillsätta en särskild regionalpolitisk kommission. Jag tror att om detta inte sker kan situationen bli allvarlig redan i slutet på detta årtionde. Skogslänen förlorade under perioden 1983-1986 över 10 000 personer genom utflyttning. Under 1985 var utflyttningstakten betydligt högre än året innan. I Bergslagen har Örebro län och Västmanlands län under samma period förlorat flera tusen invånare genom utflyttning. I sydöstra Sverige är Blekinge län särskilt utsatt. Allt fler lämnar länet och befolkningstalen sjunker. Det är således inte längre bara Norrlands inland som har svårigheter att hålla befolkningstalen uppe — nu handlar det om många andra delar av landet. Hittills i år har rapporterna om nedläggningar och neddragningar av industriell verksamhet i dessa delar av landet duggat tätt. Ericssonkoncernen har aviserat betydande uppsägningar i bl.a. Blekinge och Dalarna. Vid Kockums Jernverk i Blekinge kommer verksamheten att dras ned, varvid ett åttiotal anställda sägs upp. I Storumans kommun med nästan 10 96 av den arbetsföra befolkningen utanför den ordinarie arbets marknaden blir en planerad nedläggning av Stensele Mekaniska Verkstad Prot. 1985/86:103 med ca 200 anställda ett oerhört hårt slag. 1 april 1986 Storkoncernerna Stora och Boliden har båda aviserat betydande inskränk= Om tillsättande av en ningar i verksamheten. Dessa åtgärder drabbar i huvudsak redan utsatta i LR orter i skogslänen och i Bergslagen. regionalpolitisk kommission Jag kan i det här sammanhanget peka på de problem som strukturomvandlingen inom tekoindustrin för med sig i mina hemtrakter, dvs. i Älvsborgs län. Inte mindre än ett tiotal företag i den branschen har lagts ned på några månader. Det mest aktuella fallet i dag är Stigtex i Färgelanda i Dalsland, som nu hotas av nedläggning, varvid 110 anställda skulle förlora jobben. Detta skulle vara ett mycket hårt slag för ett litet brukssamhälle. De villkor som statliga Uddevallainvest ställt för fortsatt drift skulle innebära att av riksdagen stiftade lagar, t.ex. turordningsreglerna i LAS, skulle sättas helt ur spel. Samtidigt expanderar storstadsregionerna kraftigt. Kring högskolorna byggs det upp verksamheter som uppenbarligen har framtiden för sig. Det är naturligtvis i sig bra. Herr talman! Mot den här bakgrunden är det lätt att ha förståelse för den desperation som på olika sätt kommer till uttryck från de berörda länen. Landshövding Hagnell i Gävle visar kartor som anger att mörkret sänker sig över södra Sverige. Landshövding Bengt Norling i Karlstad undrar varför Värmlands län inte kommer i fråga för tillnärmelsevis samma omsorg från statsmakternas sida som exempelvis varvsregionerna. Senast kunde vi häromdagen i Mittnytt ta del av den socialdemokratiske länsordföranden i Kopparbergs län Börje Anderssons besvikna och uppgivna uttalanden om en misslyckad regionalpolitik. Den oro som finns ute i landet över utvecklingen har också kommit till uttryck i ett hundratal regionalpolitiska motioner i riksdagen. Det finns, herr talman, inget enskilt ämne som ger anledning till att det väcks så många förslag i riksdagen som just behovet av att stärka regionalpolitiken. Debatten här i dag, som förefaller bli mycket omfattande, är också ett uttryck för den oro som så många ledamöter känner i egenskap av företrädare för olika delar av landet. Det skall också sägas, herr industriminister, att det inte finns några enkla lösningar på de problem som vi nu diskuterar. Att industriministern själv inte är omedveten om problemen framgår av interpellationssvaret. Men jag anser ändå att ministerns svar andas väl mycket av självbelåtenhet. Borde inte regeringen ta mera allvarligt på de mycket tydliga signaler som kommer från så många utsatta delar av landet? Jag tror att vi måste ta ett gemensamt ansvar för att finna nya lösningar på problemen. Alla berörda parter måste förmås att ta ett större ansvar för landets regionala-utveckling. Många anser i det läget att en regionalpolitisk kommission skulle kunna fylla en viktig uppgift i detta sammanhang. Nu hänvisar industriministern till det arbete som pågår inom det regionalpolitiska rådet. Detta råd har — som jag uppfattat saken — fört en alltför undanskymd och tynande tillvaro. Det skulle vara intressant att få en kompletterande redovisning från industriministern om vad regionalpolitiska rådet har för planer som gör att industriministern inte anser det nödvändigt med en särskild kommission för regionalpolitiska problem. Sammanfattningsvis, herr talman, anser jag att både industriministerns svar och det som skett sedan interpellationen framställdes talar för att regeringen borde tillsätta en kommission med en bred sammansättning. Jag tror för övrigt att riksdagen inte kommer att nöjda sig med mindre.

Herr talman! Industriministern säger i sitt svar att han ser allvarligt — jag utgår från att det är hela regeringen som ser allvarligt — på befolkningsutvecklingen under 1985. Det är ganska naturligt när man studerar den statistik som finns att tillgå. Men jag har svårt att se att den oro som industriministern ger uttryck för avspeglas i svaren i dag här i kammaren. Jag har en känsla av att det kommer att vara på samma sätt under den här länsrundan. Och det är ju ganska märkligt, för vi har nu en högkonjunktur och har under en ganska lång tid haft en bra konjunktur. En fundering blir då: Om det nu i en högkonjunktur går så pass dåligt med befolkningsutvecklingen i ett antal län, måste det då till en lågkonjunktur för att få en bättre befolkningsutveckling i skogslänen? Eller är det så att varken högkonjunktur eller lågkonjunktur passar den socialdemokratiska politiken? Det är en liten fundering som en del har. Det är helt nödvändigt att man inte bara tittar på befolkningsutvecklingen, för det är ju bara toppen på isberget. Det är en avspegling av djupare problem, som det i och för sig finns en ganska god samstämmighet om att de existerar. Det är den tilltagande koncentrationen till ett fåtal orter, till universitetsorter och centra för regionalsjukvård. Det är flyttning av yngre välutbildad arbetskraft till dessa regioner samt framför allt tilltagande problem för både institutioner och företag att rekrytera kvalificerad arbetskraft till små orter, till Norrlands län och många orter i södra Sverige. Detta tycker jag lätt glöms bort i diskussionen. Det är en accelererande process som pågår. Den strida motionsfloden, industriministern, vittnar väl om att de som framfört önskemål om en kommission inte är helt ute i ogjort väder. Jag har en känsla av att även industriministerns egna partivänner har tankar i den riktningen. Under de kommande veckorna kommer vi i arbetsmarknadsutskottet att diskutera regionalpolitiken. Vi skall även ha uppvaktningar vad gäller önskemålen om en kommission framöver. Kanske det skulle vara ett gott råd, åtminstone ett råd, att med sina partivänner i utskottet diskutera hur man på ett smidigt sätt kan ta sig fram och manövrera bland dessa blindskär. Kanske skulle detta vara någonting att fundera över framöver. Jag tror nämligen att gensvaret för en sådan kommission är långt större i utskottet och bland dess ledamöter än vad industriministern ger uttryck för. Det är viktigt och nödvändigt att diskutera regionalpolitiken i ett helhetsperspektiv på ett annat sätt än i termer av stödkronor och bidrag. Jag tror nämligen inte att det är i antalet kronor framöver som lösningarna mer eller mindre på problemen ligger. Jag vet att det pågår ett arbete inom departementet, där man ser över hur olika sektorer kan samverka och vilka effekter olika beslut på olika sektorer har. Jag skulle vilja fråga industriministern om han på något sätt vill lätta på förlåten i det här arbetet. Vilka tankar har industriministern, och vilka direktiv har industriministern gett som ansvarig för den regionala utveckling — Prot. 1985/86:103 en i landet exempelvis när det gäller småföretagen? På vilket sätt skall vi 1 april 1986 dag? Har industriministern gett direktiv till arbetsgruppen att omgående i än försöka lösa problemen med skatt på arbetande kapital, så att vi slipper att TegIORalpolitisk kome mission genomlida de gångna årens utarmning av goda familjeföretag som sålts till investmentbolag, som har flyttat utvecklingsavdelningar och marknadsföringsavdelningar till de större regionerna? Kvar står en uttunnad arbetsmarknad med mycket små möjligheter att ge arbete åt de yngre. Vilka idéer och uppslag har industriministern givit i fråga om att exempelvis använda statsskatten som ett regionalpolitiskt instrument? Det går inte att leva på sin egen lön efter skatt i dessa orter om man är hänvisad till endast en familjeförsörjare. Samtal med industriledare och andra personer i Norrlands inland och glesbygderna pekar entydigt på att kan man inte lösa de här frågorna blir det näst intill omöjligt att klara rekryteringen av kvalificerad arbetskraft. Har industriministern funderat på om det skulle vara av värde att införa någon form av villkorad avskrivning på studielån för att klara rekryteringen av läkare till inlandet? Då kanske man kunde slippa Dagmardiskussionen i de regioner som under flera år har dragits med vikariatsläkare i stället för att få en mera permanent besättning på dessa tjänster. Har industriministern några fräscha uppslag när det gäller hur jordoch skogsbrukspolitiken långsiktigt skulle kunna utveckla landsbygden? Finns det någonting på utbildningspolitikens område som skulle kunna bryta det nuvarande systemet med de s.k. G-orterna, gymnasieorterna, som fungerar som koncentrationskärnor till men för omkringliggande områden? Om industriministern menar allvar med talet om att bredda diskussionen om regionalpolitiken i syfte att åstadkomma bättre regional balans, är det önskvärt att han inför kammaren redovisar om den nämnda gruppen har fått vidgade direktiv. Det är först då som industriministerns trovärdighet ökar när han säger att han har ett grepp om den regionala utvecklingen, att han verkligen känner oro och att han är beredd att göra någonting.

Herr talman! Till en början ber jag att helt få instämma i Elver Jonssons synpunkter. Med anledning av att industriministern är så nöjd med de resultat regeringen har nått i skogslänen vill jag emellertid också beskriva hur mitt eget hemlän har drabbats. 1982 fattade riksdagen ett beslut om regionalpolitiken, som bl.a. innebar att länsstyrelserna och länsplaneringen skulle få en vidgad roll. Efter det beslutet har länsstyrelserna årligen producerat tjocka luntor med papper, som mycket utförligt redovisar både de problem och de utvecklingsmöjligheter som finns i resp. län. Ett socialdemokratiskt kommunalråd sade strax före påsk att man inte skall sitta och producera luntor med papper på länsstyrelserna utan att man skall vara optimist. Huruvida det hjälper en glesbygdskommun att kommunalrådet är optimist finns det säkert delade meningar om. 77 Det synes som om regeringen inte läser de väl genomarbetade länsplaner som framställs på exempelvis länsstyrelsen i Härnösand. På det tyder den utveckling som Västernorrlands län har haft under 1980-talet. Om regeringen verkligen har läst planerna, tycks man inte ha tagit någon större notis om vilka bekymmer som finns i Västernorrlands län. Inget annat län har drabbats så hårt under 1980-talet som Västernorrland. Länet har haft en utflyttning på drygt 5 000 årligen under åren 1980-1985. Det betyder att länet har förlorat 5 700 personer netto under 1980-talet. När man därtill lägger att samtliga Norrlandslän har förlorat tillsammans 14 600 personer netto, inser man att de 13 000 arbetstillfällen som industriministern talar om inte räcker så värst långt. Mot detta måste man då ställa vad exempelvis de båda A och B-länen får i tillökning, nämligen 50 000. Vid en genomgång av nettoutflyttningen från Västernorrland under 1980-talet finner man att flyttningsunderskottet helt domineras av åldrarna 18-24 år. Då frågar man sig: Vad händer med befolkningen när det är just människor i dessa åldrar som flyttar? Och man frågar sig också osökt: Vilka blir kvar i glesbygden? Vad händer med de äldre som bor kvar, eller kan de inte bo kvar i glesbygden på grund av att servicen viker? I en studie som Umeå universitet gjorde 1984 i Sollefteå kommun, med inriktning på serviceorterna Junsele och Ramsele, säger man bl.a. att den negativa utvecklingen nu nått en gräns där okonventionella metoder alltmer framstår som nödvändiga. Jag tror, herr talman, att alla tänkbara vitala metoder måste användas för att rädda inlandskommunerna. I den här studien föreslås att kommunen bör satsa på att bli en s.k. omsorgskommun, dvs. ägna sig åt att ta hand om de äldre — att flytta tillbaka till serviceorterna dem som flyttat till kommunens centrala delar. Med utgångspunkt från vad som föreslås i studien måste man vara helt övertygad om att något radikalt faktiskt måste göras. En kommun kan inte leva på att människorna i kommunen vårdar varandra. Därför tycker jag att det är mycket positivt att det nu finns ett förslag — eller rättare sagt två — om en glesbygdskommission. Vi måste ta de två motionerna på verkligt allvar. Eller måste vi acceptera det som en f. d. riksdagsman sade: Skall glesbygden vänta på hjälp från staten, då svälter vi ihjäl. Det kan väl ändå inte vara regeringens målsättning? Vi behöver en regionalpolitisk kommission, och den behöver ha en bred parlamentarisk förankring. Jag hoppas att industriministern kan tycka detsamma.

Herr talman! Det är med beklagande som jag tar del av Thage Petersons svar på Elver Jonssons interpellation. Jag tror att en regionalpolitisk kommission hade varit ett bra medel att fokusera debatten kring regionalpolitiken. Den samordning som detta skulle innebära borde skapa en känsla av att riksdagen och regeringen tar ansvar för en rättvis fördelning av det regionala stöd som finns att fördela. Ett bra exempel på ett län som under lång tid dragits med stora problem är Blekinge. Länet har under en lång följd av år haft en negativ befolkningsutveckling. Under loppet av tio år har länet minskat sin befolkning med ca 4 000 personer. Minskningen har skett i ansatser — inga stora, dramatiska Prot. 1985/86:103 industrinedläggningar på en gång utan relativt begränsade men ständigt 1 april 1986 ågåend blem i både det pri t offentli sselsättningspågående problem inom både det privata och det offentliga sysselsättnings Ons HIA dv en området. § le Kort och litet drastiskt kan man säga att Blekinge småblöder och har gjort Fegionalpoligsk kom: mission så under lång tid. Tillsammans med de norra skogslänen utgör sydöstra Sverige och kanske även Bergslagenområdet den region där arbetsmarknadssituationen är mest problemfylld i vårt land. Riksdagsledamot efter riksdagsledamot har vid skilda tillfällen och under många år vältaligt och ambitiöst beskrivit situationen i nämnda landsdelar för att om möjligt få kamraterna i alla partier medvetna om allvaret i densamma. Ibland letar man efter syndabockar. Ibland vill man kraftigt understryka och berömma vidtagna åtgärder. Ibland kanske man känner en risk att se allting i ett för snävt perspektiv — kort sagt att det blir bypolitik. Regeringar har kommit och gått under de senaste tio åren. Oavsett borgerlig eller socialistisk färg har de från skilda utgångspunkter ansett sig ha tagit regionalpolitiskt ansvar. Trots att en hel del insatser gjorts kan man konstatera att vårt avlånga land i dag lider av regionala balansproblem, problem som utan tvivel har accentuerats under senare år. Förhållandena är på sina håll så svåra att regionalpolitik i olika former totalt dominerat den politiska debatten. Utan tvekan kan man säga att detta är fallet hemma i Blekinge. Kanske är det naturligt att det blir så när man ständigt får påminnelser om neddragningar, permitteringar, arbetslöshet och utflyttning från länet. Kanske är det också naturligt, i skenet av diskussionerna kring Uddevallaoch Malmösatsningarna, att man plockar fram siffror som visar att en storkoncern, väl etablerad i Blekinge, under en tioårsperiod har minskat sin personal med 2 300 personer. Kanske är det också naturligt att man gör jämförelser med andra regioner, när man under en femårsperiod sett den statliga sysselsättningen minska med 4 26 samtidigt som den ökar med 11 96 i riket som helhet. Kanske är det också naturligt att perspektivet blir för snävt. Kanske gör hemmaplanen oss mindre medvetna om att andra delar av landet också har problem. Herr talman! Mot bakgrund av detta och för att vidga perspektivet och dessutom fokusera debatten på rikspolitisk nivå vore skapandet av en kommission ett medel att lyfta fram regionalpolitiken. Ett initiativ från regeringens sida i nämnd riktning skulle understryka allvaret i dagens situation. Det är också min tro och förhoppning att ett sådant initiativ skulle få ett brett stöd i riksdagen och därigenom skapa ett gynnsamt klimat för konkreta åtgärder. Det är beklagligt att regeringen inte vill ta ett sådant initiativ.

Herr talman! Nu krävs en samlad plan för glesbygdslänen! Utflyttningen måste stoppas, och därför måste en kommission tillsättas enligt ett förslag som några från de borgerliga partierna har väckt. Hur djupt i botten får befolkningstalen sjunka innan regeringen vidtar 19 åtgärder? Och hur länge skall ropen skalla innan regeringen inser allvaret? Kan industriministern verkligen vara nöjd med dagens läge? Jag beklagar det svar som Elver Jonsson har fått på sin interpellation i dag. Mina frågor gäller inte enbart Västerbotten. Situationen är av samma allvarliga art i våra skogslän över huvud taget. För Västerbottens del är läget nu synnerligen allvarligt och då särskilt i inlandet. Framför allt drabbas de små kommunerna som mister de unga och progressiva krafterna, vilka är så nödvändiga för att samhället skall utvecklas. Västerbotten minskade sin befolkning 1984 för första gången sedan 1970-talet. Det kan synas positivt att länets befolkningsandel hållits intakt så länge, men det beror till största delen på att Umeå under många år expanderat efter tillkomsten av universitetet. Men sammantaget är situationen i Västerbotten dyster. Den flyttningsvåg som man nu har inom hela landet kommer att få oanade följder om inte avvecklingen stoppas i vårt inland. Denna avveckling måste stoppas nu. De med regionalpolitiken nära förbundna sysselsättningsfrågorna har av regeringen satts på undantag. Först var det Uddevallavarvets öde som skulle åtgärdas och sedan Kockums. Men vilka initiativ kommer att tas beträffande glesbygden i övrigt? Detta inland får tydligen förblöda utan större insatser från regeringens sida. Herr talman! Jag konstaterar att tonläget har drastiskt förändrats sedan socialdemokraterna var i opposition. Det faktiska förhållandet är att samtliga kommuner i vårt län minskade 1985 utom Umeå kommun och en av Umeås kranskommuner, vilken ökade med åtta personer. Ungdomar flyr från inlandskommunerna — det finns inga jobb. Konsekvenserna för kommuner som Åsele, Sorsele, Bjurholm, m.fl. blir att skolor, social service, butiker, allmänna kommunikationer, post, osv. hotas. Hur många jobb i länet försvinner i och med SJ:s rationaliseringsarbete? Hur går det med de små postkontoren? Länets basindustri, Boliden Mineral, varslar i år om indragning av 250-300 jobb, och Stekenjokkgruvan med 175 anställda är i farozonen. Ett annat exempel är SMV i Storuman med över 200 anställda i genomsnittsåldern 37 år. Vilken framtid kan dessa människor i sina bästa år förvänta sig när såväl den egna kommunen som de angränsande kommunerna saknar realistiska sysselsättningsalternativ? Redan nu ligger den öppna arbetslösheten på en mycket hög nivå. Länsarbetsnämndens rapport för februari månad visar att de flesta branscher är i kris och att arbetsmarknaden sviktar. Det gäller byggoch anläggningssektorn, där redan nu 15 96 är arbetslösa, och åkerinäringen, för att inte tala om jordoch skogsbruket. Även sysselsättningen inom de statliga myndigheterna minskar. Ökning kan förväntas ske bara inom i stort sett tre sektorer: den kommunala sektorn, där vårdoch servicetjänster efterfrågas, databranschen och verkstadsindustrin. Det borde egentligen vara ganska onödigt att peka på dessa förhållanden. De måste vara väl kända inom regeringskansliet efter de otaliga kontakter från länet som har tagits. Men otåligheten är stor över den tystnadens konformism som utbreder sig inom regeringskansliet. Vilken framtid har dessa människor att vänta sig? Mönstret från 1960-talet Prot. 1985/86:103 får inte upprepa sig. Glesbygden och inlandet får inte på nytt bli ett 1 april 1986 råvaruområde som skall förse de expanderande industriorterna i södra och mellersta Sverige med arbetskraft. Folkpartiet efterlyser en aktiv regionalpolitik med särskilda insatser för att öka sysselsättningen i glesbygderna. Jag har tillsammans med kamrater från centerpartiet och moderata samlingspartiet föreslagit att en kommission för glesbygdslänen skall tillsättas. Läget är nu så allvarligt att ett initiativ från regeringen behövs. I kommissionen bör ingå representanter från samtliga de politiska partierna, näringslivet, de fackliga organisationerna och regeringen. Vi kräver nu en samlad plan med förslag till åtgärder innan inlandet och skogslänen förblöder. Det brådskar, herr industriminister!

Herr talman! Vårt land utsattes under 1960-talet för en flyttlasspolitik som orsakade djupa, svårläkta sår i ett stort antal kommuner. Den utflyttningspolitik som nu pågår drabbar ännu fler kommuner och fler landsändar och är än mer allvarlig än t.o.m. 1960-talets flyttlasspolitik. Detta beror på att befolkningens ålderssammansättning i flertalet drabbade kommuner nu är långt sämre än under 1960-talet. De som nu tvingas och som uppmuntras att flytta är i stort sett unga människor. Det är framtidsfolket som försvinner. Och, herr industriminister, eftersom livet inte är evigt kommer rena befolkningsraset att bli följden i flertalet kommuner om den nu pågående politiken får fortsätta. Spåren såren efter vad som nu pågår blir än djupare — därav det stora antalet regionalpolitiska interpellationer i dag. Politiken måste därför inriktas på att utveckla hela vårt land. Speciellt måste den inomregionala obalansen observeras. Att ersätta flyttningspolitiken med utvecklingspolitik kräver ett rakt igenom ändrat politiskt handlande, ett medvetet politiskt handlande. Alla departement måste ta ett uttalat regionalpolitiskt ansvar. Så görs inte i dag. Centrala verk och länsmyndigheter måste få klara politiska direktiv om en decentralistisk utveckling. Ledande näringslivsföreträdare måste få klart för sig att regering och riksdag har bestämt sig för en positiv utveckling av hela vårt land och inte för att, som nu tycks vara på väg, endast ett antal länscentra samt storstadsregionerna skall utvecklas. Krafttag måste tas för att den ”nya” tekniken inom t.ex. data-elektronik, de kemisk-tekniska områdena och bioteknikområdena kommer hela landet till del. Det är här fråga om teknik som ger möjlighet till decentralisering och regional balans men som i dag verkar i starkt koncentrerande riktning. Samtidigt som en ny teknik kommer regionen till del måste även gamla basnäringar— inte minst jordbruk — bevaras och få möjligheter till utveckling. Forskning och utvecklingsarbete måste komma alla landsdelar till del. Norrlandsfonden har t.ex. gjort en utredning som visar att en mycket liten andel av forskning och utvecklingsarbete sker — eller får ske - inom den halva av Sverige som är fondens verksamhetsområde. 81 En medveten satsning på förnyelsebar energi, som ersätter olja, kol och - kärnkraft, kommer att få stor regionalpolitisk betydelse. Vi måste också få en positiv småföretagspolitik. Det är i grunden så, att ett decentraliserat samhälle bara kan byggas upp med en positiv småföretagspolitik. Alla vet nu också det som centern hela tiden har sagt, att löntagarfonderna verkar i starkt koncentrerande riktning genom att pengarna går från småföretag till de största företagen och från svagare regioner till i stort sett koncentrationsorter. Bl.a. av denna anledning måste löntagarfonderna snarast avskaffas. De regionalpolitiska länsanslagen måste kraftigt förstärkas. Detta bör ske redan i vår. Herr talman! Jag har tagit upp några punkter — av många — som är viktiga, om vi skall bryta dagens katastrofala regionalpolitiska utveckling. Jag vill avslutningsvis än en gång betona att den regionalpolitiskt ansvarige ministern naturligtvis måste börja att kämpa för en bättre regionalpolitik. Men det är viktigt att alla departement, vart och ett på sitt ansvarsområde, tar regionalpolitiskt ansvar i allt beslutsfattande. Det är också viktigt att regeringen är beredd att lyssna på och ta till vara den vilja som finns i riksdagen att vidareutveckla regionalpolitiken. Därför bör frågan om en regionalpolitisk kommission kunna upptas positivt av industriministern. Jag hoppas att han ändrar sitt första svar under pågående debatt.

Herr talman! Kravet på en regionalpolitisk kommission, som ligger till grund för den här debatten i kammaren i dag, är enligt min mening en av de viktigaste frågor när det gäller sysselsättningspolitiken som tagits upp på länge. Men industriministern tycks ha en annan uppfattning — jag beklagar det. Industriministern försöker måla bilden av sysselsättningsläget i mycket ljusa färger. Vi som varken bor i eller representerar de tätbefolkade regionerna känner inte igen Thage G. Petersons sätt att måla och beskriva. Det finns anledning instämma i Hans Hagnells konstaterande: Mörkret faller på över allt fler regioner när det gäller sysselsättningen. Låt mig ta mitt eget län, Västmanlands, som exempel för att redovisa det verkliga förhållandet i fråga om arbetstillfällen och befolkningsutveckling. Västmanland är som bekant Sveriges mest genomindustrialiserade län. Men strukturomvandlingen inom industrin har fått mycket kännbara konsekvenser för stora delar av länet främst där stål-, skogsoch gruvnäringarna har haft en stark ställning. Här återfinns orter som Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Hallstahammar. Under senare tid har emellertid även kommuner med en helt annorlunda struktur hamnat i en utveckling, sysselsättningsmässigt, som inger stark oro inför framtiden. I Västmanland kan Kungsörs kommun med sina drygt 8 000 invånare tjäna som ett exempel på hur tidigare ur sysselsättningssynpunkt starka fästen börjar svikta. I Kungsör, som under mer än ett århundrade helt har dominerats av små och medelstora industrier, ser man nu hur kommunens grundförutsättningar helt förändrats. en arbetslöshet för Kungsörs kommun på närmare 4,5 20, varav en stor del Prot. 1985/86:103 gäller ungdomar. Denna siffra är dubbelt så hög som den genomsnittliga 1 april 1986 siffran för hela landet. Siffrorna för Fagerstaregionen visar på en liknande utveckling Om tillsättande av en Det här är en verklighetsbeskrivning som visar hur besvärlig sysselsättregionalp olitisk kommission ningssituationen kan vara i de olika regionerna, trots att vi har haft högkonjunktur under en följd av år och trots att vi fortfarande räknar med en sådan en tid framöver. Det finns anledning att ställa frågan: Hur skall arbetslösheten kunna hållas nere i kommuner som Fagersta och Kungsör den dag vi går in i en lågkonjunktur? Problemen är ju redan nu, i en högkonjunktur, så stora. Den här negativa trenden i vårt län när det gäller arbetslösheten har resulterat i att Västmanlands län blivit ett utflyttningslän som dras med stora problem. Under den senaste 20-årsperioden har närmare 20 000 människor flytt länet. Under åren 1981-1985, alltså under den senaste femårsperioden, har Västmanland och Norrbotten toppat utflyttningsstatistiken. När det gäller utflyttningen är det bara Norrbotten som klår Västmanland, och då med ett par hundra människor. Detta ger en bild av utvecklingen i vårt län. Jag är mycket spänd på att få lyssna till industriministern. Han har ju lovat att län för län redovisa hur mycket man har gjort och att tala om hur ljus situationen ändå ter sig i dag. Jag tror inte på det löftet förrän industriministern i klartext har redovisat hur det i verkligheten ligger till. Vad interpellanten, Elver Jonsson, vill ha är en regionalpolitisk kommission bestående av ledande representanter för regering, politiska partier, näringslivet och de fackliga organisationerna. Jag tycker att interpellantens målsättning är helt riktig. Det gäller ju att ta gemensamma tag, oavsett vilket politiskt parti vi råkar tillhöra. Att samlas kring ett arbete för gemensamma tag i den här för oss alla så viktiga frågan, nämligen frågan om arbete åt alla, borde vara en manifestation, en praktisk handling, som mer än någonting annat skulle bevisa att politikerna verkligen vill åstadkomma det som alla har talat varmt för — icke minst under den senaste tiden: mer av samarbete och mindre av politisk fejd. Jag har anledning att ställa frågan: Industriministerns första inlägg andades mycket av negativism när det gäller tanken på en kommission av här nämnda slag. Det finns dock tillfälle att göra ett klarläggande i den fortsatta debatten på detta område.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på inläggen efter industriministerns svar på Elver Jonssons interpellation får jag lov att återge vad en journalist en gång svarade mig. Som nybliven politiker sade jag nämligen i min nöd: Konstigt att ni aldrig skriver någonting i tidningarna hemma om vad jag säger. Jag trodde ju att det var väldigt bra. Då svarade journalisten: Ja, det kan man inte göra, för du pratar ju om det du skall prata om. Med utgångspunkt i den situation som råder i dag måste jag nog framhålla att det jag hade tänkt säga kanske inte har så stor relevans, med tanke på vad en del av talarna här har tagit upp. Tydligen finns det i dag en del borgerliga 83 politiker som är väldigt okunniga om vad som är på gång ute i landet. Om den regionalpolitiska debatt som förs litet senare på året säger man ibland litet spefullt att den är något av en hembygdens dag. Jag önskar att de som pratar om ”hembygdens dag” skulle ta reda på vad som egentligen är på gång. Efter att ha hört några av talarna här blir jag än mer övertygad om att den av regeringen och industriministern uppdragna strategin för regionalpolitiska insatser är både riktig och nödvändig. Det måste finnas en samlad strategi, så att de kommunala och regionala initiativ som kommer utifrån landet har möjlighet att landa någonstans, där de kan behandlas. De selektiva insatser som det talas om här måste ibland göras, både när det blir akuta problem men också när regionen, kommunerna själva, har tagit sådana initiativ att regeringen har underlag för att arbeta med problemen. Ett sådant exempel är Bergslagskommunernas och Bergslagsdelegationens hittillsvarande arbete. Det förvånar mig litet grand att representanter som talar för dessa orter inte har klart för sig att dessa frågor tas upp på ett mycket bra sätt och drivs framåt. Jag vill understryka en hel del av det som industriministern nämnde i sitt svar, bl.a. att strukturomvandlingen är nödvändig och att regeringskansliet därför samlat måste arbeta med dessa frågor. De kontakter som jag och mina partikamrater i länet har med de kommunala företrädarna visar med all tydlighet att det är direktkontakterna med departement och statens industriverk som ger både snabba och långsiktiga resultat. De här kommunala företrädarna känner inte något behov av en ytterligare kommission att arbeta mot, utan de känner behov av att få resultat, genom att både frågor om pengar och andra initiativ tas upp på ett positivt sätt i de departement som beslutar om sådana ärenden. En sak som de olika företrädarna har talat om här är bristande initiativ från regeringens och socialdemokraternas sida. Jag skulle vilja ta upp något som inte direkt hör till frågan — jag har förstått att man kan ta upp nästan vad som helst — och det är det bristande ägaransvaret inte minst i de orter som jag representerar, dvs. Bergslagsorterna. Det bristande ägaransvaret är kanske vårt största problem, och det gör att jag i hög grad vill understryka, att om regionalpolitiken även i fortsättningen skall vara samlad skall också de regionalpolitiska besluten och inriktningarna sammanvägas på det sätt som sker i dag. Det är samordning och fasthet i besluten som behövs.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida anledning att komma med åtskilliga kritiska anmärkningar mot den moderna regionalpolitiken i Sverige. Det är ett tema som jag skall återkomma till i den större regionalpolitiska debatt som om några veckor kommer att utbryta här i kammaren. Jag vill använda tiden i detta korta inlägg till att uttrycka min stora förvåning över den typ av debatt som de borgerliga talarna nu försöker sätta i gång. Med utgångspunkt från observationer som kan göras i snart sagt flertalet av Sveriges bygder klagar de över regionalpolitiken och utvecklingen, men de frågar sig inte en enda gång på något analytiskt sätt vad denna utveckling och denna tendens till avfolkning och utglesning beror på. Det är ju ingenting som beror på regeringens och riksdagens politik. Den påverkas heller inte om man tillsätter aldrig så många kommissioner. Prot. 1985/86:103 Det som nu sker, den tendens till ökad utglesning, till kriser på många orter — 1 april 1986 och i många landsändar och den tendens till återupptagen koncentration av näringsliv och befolkning till vissa specifika centrum i landet är en följd av ett ekonomiskt system. Det är följden av de marknadsmekanismer vars lov ni i så många andra sammanhang sjunger. Sådan är kapitalismen. Den ger upphov till sådana tendenser. I nästan varje avancerat industriland världen över som har en kapitalistisk ordning kan vi se att denna typ av tendenser uppstår: kapitalkoncentration följd av geografisk koncentration. Det privata näringslivet och det privata kapitalet har en stark inneboende tendens att dra sig till redan välutvecklade regioner där det finns service, där det finns bankförbindelser, där det finns kommersiella kontakter, där det finns marknadskontakter osv. Det är på det sättet. Skall man bryta eller modifiera den tendensen måste man så att säga hitta någon kraft utanför systemet, utanför de vanliga kommersiella mekanismerna, som kan gripa in och modifiera deras verkningar. Men när man kommer så långt i diskussionen viker ni av och säger bara att ni vill ha en kommission. Då växlar ni in i det hela på ett sidospår. Ni talar inte om vad det är ni vill göra för att modifiera den inneboende tendensen i den moderna kapitalismen till Det är egentligen inte mycket ni vill göra. Om man någon gång i den här kammaren dristar sig till att säga något om att man kanske borde styra privat kapital och privata företag till de regioner som har problem, ropas det ständigt att kapitalets frihet måste vi behålla. Styrning är vi emot, säger de borgerliga. Av lokaliseringsstödet, som har haft en visserligen blygsam men dock viss verkan, är ni heller inga entusiastiska anhängare. Det vill ni helst ersätta med olika former av skattereduktioner och skatteförmåner för det privata kapitalet, vilket egentligen bara är att säga att det privata kapitalet skall få skatteförmåner och att de skall betalas av den offentliga sektorn med hjälp av de jobb som den annars skulle kunna skapa ute i de regioner där de så särskilt väl behövs. När det gäller samhällssektorn över huvud taget är de borgerliga entusiastiska förespråkare för att man skall skära ned på kommunernas möjligheter att behålla den investeringstakt som har betytt så oerhört mycket just för glesbygderna och skogslänen under 1960 och 1970-talen. Det har varit utbyggnaden av samhällssektorn, speciellt den kommunala sektorn, som har skapat de flesta jobben, som har gjort att det inte blivit rena katastrofen ute i de regionerna. Men samhällssektorn vill ni ju inskränka. När det gäller löntagarfonderna är det visserligen sant — det ligger mycket i den kritiken — att de i dag inte alls fungerar så som de borde fungera. De kan t.o.m. till viss del sägas medföra en ogynnsam eller felaktig förflyttning av | resurser och kapital. Men det är dock så att dessa löntagarfonder skulle kunna användas på ett annat sätt och spela en annan roll, en positiv roll i regionalpolitiken. De skulle kunna samla ihop kapital och se till att initiativ tas ute i de regioner som är drabbade och har problem. Så skulle man kunna använda löntagarfonderna. Men det vore omöjligt med den borgerliga politiken, för den vill ha bort allt vad löntagarfonder heter. Ni tycker över 85 huvud taget inte om samhälleligt kapital som har någon annan målsättning än det privata kapitalet när det gäller regionalpolitiska satsningar. Vad gäller den statliga företagsamheten, vars betydelse, inte minst för övre Norrland, har varit oerhört avgörande, som har varit en oerhört stark och viktig regionalpolitisk faktor, och är så alltjämt, är de borgerliga entusiastiska anhängare av att man i görligaste mån skall kommersialisera och sälja ut. Vad följden av det skulle bli är lätt att tänka sig. Då skulle det gå ytterligare en ström av kapital söderut till de stora centrumen. Det skulle bli ännu mindre över till skogslänen. Herr talman! Jag har med denna lilla och snabba uppräkning försökt påpeka den grundläggande motsägelse som ligger i de borgerligas försök att göra regionalpolitiken till ett av sina stora nummer gentemot regering och riksdagsmajoritet. För de vill ingenting av det som verkligen skulle kunna åstadkomma en förändring. Då tycker man åtminstone att de skulle sitta stilla och vara till freds med att titta på avfolkningen och koncentrationen, för den är en följd av det förträffliga ekonomiska system som de alltid predikar för och som de tydligen vill ha.

Herr talman! Jag blev glad när jag såg den långa listan över anmälda talare till den här debatten därför att jag hoppades på en debatt med konkreta förslag och idéer om hur vi skall nå regional balans och regional rättvisa, åtminstone några förslag. Men det enda förslag som kommit fram och som är det som föranlett interpellationen är att man skall tillsätta en kommission. Det enda förslag som de borgerliga har är att man löser alla regionala problem, ja alla problem, bara man tillsätter denna kommission. Herr talman! Det blir därför en dyster sammanfattning av innehållet i de borgerliga inläggen. Man verkar mena att det är en kommission som räknas, inte resultaten. Därför skall jag nu försöka bringa de borgerliga debattörerna något till ordning och reda igen. Man anstränger sig till det yttersta för att förtiga att lokaliseringspolitiken har varit framgångsrik sedan 1982. Beslut har fattats om 13 000 nya jobb i skogslän och i stödområdet. Man förtiger den positiva utvecklingen i skogslänen och i stödområdet — att sysselsättningen ökar, att industrijobben ökar, att arbetslösheten minskar. Jag har aldrig försökt bortförklara att 1985 års flyttningssiffror är en motgång och att jag personligen också känner en stor besvikelse över dem. Men det är farligt för skogslänen, för stödområdet och för människorna som bor där om man bortser från det som är bra, om man bortser från de fördelar som finns och de egna förutsättningar skogslänen har att utvecklas. Det är farligt om ni går upp i Sveriges riksdag — i samlad trupp, som tydligen är planerat att ske denna eftermiddag — och beskriver allting i mörka färger och dysterhet. Om det vore så illa i skogslänen som ni beskriver det skulle det vara svårt att få några företagsledare att etablera verksamhet i skogslänen, då skulle det vara svårigheter att få tekniker och vetenskapsmän att satsa på universitet och högskolor i skogslänen. Om det är så som ni beskriver det skulle man inte ha något positivt att säga om utvecklingen där. Därför är jag, herr talman, mycket förvånad och överraskad över de inlägg som gjorts i den här Prot. 1985/86:103 debatten. 1 april 1986 Det var ändå så att flyttlassen var fler och flyttsträckorna längre under den FR SA EE Om tillsättande av en borgerliga regeringsperioden, men då ropade inte Elver Jonsson efter någon ionalpolitisk k kommission. Då var läget verkligt alarmerande. Befolkningsminskningen i Brera PoRKREROM, mission de sju skogslänen år 1981 var över 2 000. 1982 var befolkningsminskningen över 4 300. Men nu har det skett, att de regionalpolitiska satsningarna har mer än fördubblats. I ett hårt ansträngt budgetläge har mer än en miljard kronor nya pengar satsats per år. Lokaliseringspolitiken har varit framgångsrik. Det är detta, Ulla Orring, som drastiskt har förändrats sedan regeringsskiftet 1982. Jag vet hur det såg ut under de borgerliga åren. Jag reste runt i landet och mötte då dysterhet och pessimism och en ökad arbetslöshet, som slog rekord. 34 000 industrijobb försvann under de borgerliga åren från skogslänen. Det var då, Börje Hörnlund, när centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken, som såren ute i regionerna uppstod. Företag klagade över att man inte hade order, och i Helsingfors satt då en regering som såg att Sverige var på väg utför. Då började man en besparingsdrive. Och var någonstans satte man in besparingsåtgärderna och nedskärningarna? Kan Börje Hörnlund möjligen gissa det? Jo, man satte in dem på regionalpolitiken. Då minskade centerpartiet, folkpartiet och moderaterna satsningarna på regionalpolitiken med 300 milj.kr., när man som bäst hade behövt dessa pengar för regional rättvisa. Då hade det inte räckt med en kommission, då hade man behövt sju kommissioner. Jag förstår inte riktigt folkpartiet här. Jag förstår att centerpartiet måste profilera sig nu i den här frågan och att vissa debattörer måste profilera sig inför centerpartiets olika ledarval. Moderaterna har aldrig varit intresserade av regionalpolitik, de har alltid velat att kapitalet skall få röra sig fritt efter eget val. Men folkpartiet har ju åtminstone inte för närvarande något behov av speciella profileringar utan borde se litet mera nyktert på de regionalpolitiska satsningarna. De ökade flyttsiffrorna är en motgång, och regeringen tar dem på allvar. Men man löser inte problemen genom att tillsätta en kommission. Man måste fortsätta det långsiktiga arbetet, göra långsiktiga satsningar och åstadkomma långsiktiga lösningar. Alla förslag som kan föra det regionalpolitiska tänkandet framåt är välkomna. Även här är jag kritisk. Den regionalpolitiska utredningen flödade inte av idéer. Trots att en av centerns främsta talesmän på det här området, Per-Ola Eriksson, tillhörde utredningen, kom det inte många idéer från den. Det har inte varit någon stor regionalpolitisk debatt i de borgerliga lägren, och inte heller inom arbetarrörelsen har vi under senare år fört någon långtgående regionalpolitisk debatt. Därför välkomnar jag en debatt, men det borde vara en debatt där vi verkligen kom fram till förslag som leder den regionala utvecklingen vidare. Jag är inte rädd för en kommitté eller kommission i och för sig — att tillsätta sådana tillhör de demokratiska spelreglerna. Men jag tycker att det är farligt att bryta in med nya organisatoriska lösningar när vi i det regionalpolitiska 87 arbetet i dag har instrument som för frågorna framåt och som kan leda till att vi når resultat. Det är väl ändå, herr talman, resultaten som räknas och inte antalet kommissioner?

Herr talman! Industriministern slutade med att välkomna en debatt och efterlyste fler förslag. Vi löser inte de här stora problemen på några minuter i en eftermiddagsdebatt i riksdagens kammare. Men det är viktigt att vi tar tag i dem; det är så mycket av dysterhet — det är därför som många har tagit till orda i den här debatten. Låt mig, herr talman, säga att den kritik vi framfört häri eftermiddag är en mild västanfläkt i jämförelse med vad Thage Peterson och hans partikamrater framförde i denna kammare 1982 på våren. Vi minns deras över 60 reservationer, som för övrigt den sedan tillträdande socialdemokratiska regeringen sorglöst glömde av när man tog sig an regionalpolitiken, men det må så vara. Thage Peterson talade om de borgerliga åren och om hög arbetslöshet. Glöm inte bort, industriministern, att det är industriministerns regering som har satt svenskt rekord i öppen arbetslöshet — det gäller både andelen och de absoluta talen. Jag blev, herr industriminister, litet ledsen när industriministern sade att folkpartiet inte behövde profilera sig eftersom det går hyggligt för oss nu; vi skulle inte behöva göra några utspel. Men snälla industriministern, jag trodde att vi uppfattades som något mer seriösa och inte så att det här skulle vara ett försök till utspel här i kammaren för att ta partipolitiska poäng. Regionalpolitiken är betydligt viktigare. Så några ord om den miljard per år som går till regionalpolitiken. Den är inte så märkvärdig. Det är obetydligt mer än vad som tidigare har gått till regionalpolitiken. Det är dessutom mindre än det belopp regeringen tänker ge i särskilt stöd till två storföretag med miljardvinster. Så några ord om industriministerns svar på min fråga. Industriministern säger att man vill effektivisera och förnya. Bra, men på vilket sätt skall det ske? Regionalpolitiska rådet har inte kommit med särskilt många förslag under de tre fyra år som Thage Peterson har haft ansvaret för regionalpolitiken. Det heter i svaret att man skall vidta åtgärder för att ytterligare decentralisera arbetsuppgifter. Men ni är från regeringens sida oerhört försiktiga med att förstärka länsanslagen, som innebär den verkliga decentraliseringen när det gäller regionalpolitiken. Ni vill också vidta åtgärder för att få till stånd en spridning av den expanderande privata tjänstesektorn ut från Helsingforssområdet, heter det i svaret. Det är ju det ni inte klarar av just nu. Det sker en oerhörd ansamling i Helsingforssområdet. Man kan säga att i praktiken sker all nyetablering av industriverksamhet på gärdena mellan Solna och Uppsala. I ett sådant läge behöver vi göra någonting ganska radikalt. När det gäller den statliga utlokaliseringen är läget ännu dystrare — socialdemokraterna avvisar varje förslag till utlokalisering av ny verksamhet, som riksdagen har uttalat sig för. Herr talman! Läget är alltså bekymmersamt, och det är därför vi har tagit till orda. Jag tycker vi skall fortsätta den här debatten, och vi kan gärna föra den i en lugn och avspänd atmosfär — det tror jag sakfrågan tjänar på — men det är viktigt att den förs seriöst och att det uppfattas så.

Herr talman! Industriministern hade en del hypoteser om varför borgerliga ledamöter debatterar regionalpolitik och gjorde recensioner av bevekelsegrunderna för detta intresse. Jag tänker inte gå in i denna diskussion. Jag deltar i debatten därför att moderata samlingspartiet har ett intresse för regionalpolitiken. Jag tycker att den regionala utvecklingen sedd i ett helhetsperspektiv inger stor oro. Den uppfattningen ger också industriministern uttryck för i svaret, åtminstone vad gäller befolkningsutvecklingen. Jag tycker att debatten och framför allt saken då gagnas av att den här frågan debatteras i ett kanske lugnare tonläge än det industriministern använde i sitt svar. Industriministern efterlyser konkreta, positiva förslag och framhåller att han gång på gång sagt att det är värdefullt med en sådan här debatt. Industriministern säger att det under eftermiddagen har framkommit ett enda förslag, och det är förslaget om tillsättande av en kommission. Jag har lagt fram förslag — och det finns flera förslag i de motioner som väckts med anledning av regeringens budgetproposition — för att kunna bryta den djupare och mer storskaliga tendensen till koncentration. Det gäller bl.a. just frågan om hur man i glesbygden — inte bara i Norrlandslänen utan i stort sett i hela Sverige — skall kunna rekrytera s.k. nyckelarbetskraft. Även om det finns många småföretag som går bra, är ett avgörande problem för dessa att kunna rekrytera nyckelarbetskraft. Vad är det då för förslag man redovisar? Jag vet att det finns en arbetsgrupp i departementet som över departementsgränserna tittar på olika frågor. Jag frågade industriministern vilka intentioner och direktiv som denna arbetsgrupp har för att, måhända, lösa vissa problem. När det gäller skattepolitiken antydde jag då att ett förslag i syfte att hindra den utarmning av fina familjeföretag som har skett under flera år — när socialdemokraterna har haft regeringsansvaret — är att ta bort skatten på arbetande kapital. Ett annat sätt är att börja fundera över hur man kan använda det statliga skattesystemet när det gäller regionalpolitiken. Jag skulle vilja fråga industriministern: Finns det inte någonting av dessa tankegångar, som t.ex. att införa villkorade avskrivningslån för vissa av de unga personer som har studieskulder, som regeringen kan fånga upp? Jag tror inte att en kommission i sig löser några problem. Tanken var väl kanske att den här kommissionen, i vettig samtalston och i positiv anda, kunde titta på ett antal nyckelfrågor och försöka komma med konstruktiva förslag i ett bredare perspektiv. Det var intentionerna. Jag vill upprepa att jag, herr talman, är övertygad om att industriministern, om han talar med sina kolleger i det socialdemokratiska partiet, skall finna att det finns ett påtagligt intresse för dessa frågor. Industriministern sade nu att han inte var direkt emot det, och det är väl att betrakta som en de sakta stegens reträtt.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att jag inte tänker sänka mig till den lägre debattnivån, där industriministern behandlar helt ovidkommande frågor. Jag vill emellertid påstå att industriministern lyssnar dåligt. I mitt inlägg framförde jag faktiskt en rad förslag — det antal som man kan hinna med i ett sex minuter långt inlägg. Ett av förslagen berörde frågan om ny teknik och den möjlighet den ger till en småskalig, decentralistisk inriktning. Jag har här en ledare i en tidning som heter just Ny Teknik. I denna ställs frågan varför utvecklingen blir så här. Man skriver: ”Beror det på medveten politik från staten? Är det slumpen? Är orsaken den nya tekniken? Eller är det krav från företagen?” Man fortsätter: ”Men regeringen ger mest pengar till stordrift, till heta för att inte säga överhettade regioner. Så bygger de vårt framtidsland.” Ledaren avslutas med: ”I dag verkar regeringen för att människor ska bo tätt packade. Och låter den stora delen av landet bestå av gran, kalhyggen och skidorter. En medveten politik för det framtidsland vi vill ha tål inte att vi sitter med armarna i kors —-——. Inte heller att industridepartementet och regeringen blir en akutavdelning som lämnar framtiden åt storföretagen. Vilka har vi demokratiskt valt till färdledare? Inte är det industriledare. Inte borde det väl vara en regering som överlämnar makten till industriledarna.” Jag vill påstå att regeringen utnyttjar högkonjunkturen oerhört dåligt. Högkonjunkturen utnyttjas till att flytta folk dit storföretagen vill ha dem. Då blir det en utflyttningspolitik. Jag vill i det sammanhanget bara ta upp en enda sak, och det är länsanslagen. Länsstyrelsen i Västerbottens län sade redan i augusti vid det första sammanträdet att den då i princip behövde hela det länsanslag som var tilldelat för ett helt år framåt. Nu kan man inte göra så. Men det råder inget tvivel om att det fattas pengar till mycket viktiga projekt. Om detta får fortsätta kommer pengarna till flyttningspolitiken tyvärr att överstiga pengarna till regional utveckling i länen, och då går skammen på torra land.

Herr talman! Jag vill bemöta litet av den kritik som industriministern riktade mot oss ifrån Norrlandsbänken och även mot mig. Industriministern efterlyste en nykter syn på regionalpolitiken. Jag må säga att om man lever i ett skogslän ser man verkligen nyktert på regionalpolitiken. Åker man ut och träffar människorna i bygderna och i byarna, där de ropar efter arbete och efter att ungdomen skall stanna kvar, ser man nyktert på regionalpolitiken. Framför allt ser man bristen på en aktiv regionalpolitik. Situationen på länets arbetsmarknad har sedan i höstas starkt försämrats. Skillnaden mellan kustoch inland har i vårt län förstärkts. Den nu skisserade situationen kräver ökade insatser inom en rad olika sektorer. Utvecklingen har också gått i en riktning som gör problemen mer komplexa, och därmed ställs krav på bättre samordning av insatserna. Vi har hotet om en avveckling av Stenseles skogsmaskinproduktion. Vi har Boliden Mineral som har varslat, och vi har det eländiga läget för jordoch skogsbruket i vårt län. Vi inbillar oss att regeringen skall ställa sig positiv till att vi vill medverka i en kommission för att försöka lösa dessa problem. Folkpartiet har lagt fram en partimotion, vari föreslås en rad åtgärder för att åstadkomma en Prot. 1985/86:103 förbättring. Det är här fråga om en utsträckt hand, industriministern, men i = 1 april 1986 och med det kraftiga slag som vi har fått här i dag känner jag att det bränns på OMHIkA den utsträckta handen. Jag anser att det behövs en solfjäder av olika åtgärder Gö et dT or för att rädda inlandet och för att få människorna att stanna kvar i våra KEaIeTe poltiskkommission utarmade byar. Där tror jag att vi gemensamt skall kunna arbeta med våra förslag och med de förslag som regeringspartiet kan komma med. Vi har t.ex. föreslagit att det skall utgå ett persontransportstöd till de små företagen med mindre än fem anställda. Vi har velat satsa mer på länstrafiken än regeringen. Vi har också velat höja länsanslaget, som står till länsstyrelsens förfogande, och vi har föreslagit en utjämning av teletaxorna. Ja, det är fråga om en rad smärre åtgärder som sammantagna kan bli en pusselbit i det stöd som behövs för att bevara människorna ute i våra glesbygder. Vi måste få en regionalpolitik som är värd namnet.

Herr talman! Jag lyssnar med förfäran till industriministern när han presenterar 13 000 nya arbetstillfällen i glesbygden och förklarar sig vara nöjd med detta antal. Jag tror att det är så inte bara i Västernorrlands län, som jag tog som exempel, utan i alla skogslän att man börjar bli desperat. Vi har sett utvecklingen år efter år efter år, och nu kan vi inte stillatigande se på längre när man — som skett i mitt hemlän — varje år flyttar ut 5 000 ungdomar, huvudsakligen 18-24-åringar. Alla i länet, från landshövdingen i toppen och hela vägen ner — politiker, fackliga företrädare, företagsledare och människorna ute i de glesast befolkade byarna — ser detta och är desperata. Just därför har vi tagit upp frågan. Då säger industriministern att han inte är rädd för en kommission. Nej, vi skall inte vara rädda för någonting i detta sammanhang, utan vi skall tillsammans jobba med de här frågorna, för nu är de verkligen akuta. Låt oss då göra en insats innan det är för sent, innan vi har åldringarna sittande ensamma ute i glesbygden och innan vi kanske tvingats flytta dem in till centralorten, därför att det inte ens finns någon som vårdar dem på grund av att det inte bor människor i yngre åldrar i dessa bygder. Låt oss jobba tillsammans i en kommission och låt oss inte vara rädda för att ta vara på argument på alla de håll där sådana finns för att se om vi inte kan komma betydligt längre än till de 13 000 arbetstillfällen som industriministern har presenterat.

Herr talman! Det är litet märkligt att Thage Peterson använder så hårda tonfall. Tanken bakom förslaget om en kommission var ju att samla alla goda krafter. Tyvärr har Jörn Svensson nu lämnat kammaren, men jag vill säga att alla var välkomna. T. o. m. kommunisterna skulle kunna delta i en sådan här kommission, just för att markera helheten på detta område. I dag känner vi en berättigad oro över den situation som uppstått ute i de delar av landet som ständigt drabbas av avflyttning, som ständigt drabbas av arbetslöshet. 91 Tanken bakom förslaget om en kommission var som sagt att få en samling till stånd. Jag tycker det är märkligt att Thage Peterson inte nappar på förslaget om en regionalpolitisk kommission. Här kunde man plocka fram förslag, här kunde alla de komponenter som ingår i regionalpolitiken samordnas, här kunde frågor om utbildningspolitik, transporter och kommunikationer över huvud taget tas upp — allt detta som betyder så mycket för glesbygden. När Storstockholmsregionen på ett år ökar med tiotusentals invånare, samtidigt som antalet invånare i andra bygder minskar med tusental, är det naturligtvis någonting som har gått snett. LO:s ordförande Stig Malm har ju insett allvaret. Jag hörde i radio för en tid sedan att han föreslagit att man helt enkelt skulle avgiftsbelägga industrietableringar i storstadsområdena. Stig Malm borde väl i alla fall vara en person som Thage Peterson tycker är vettig och kan lägga fram bra förslag. När Stig Malm är orolig, borde även Thage Peterson vara orolig.

Herr talman! Det här blir mitt andra och sista inlägg i debatten. Enligt reglerna har jag tre minuter på mig. Tidigare har statsrådet begärt att vi under den korta tiden skall redovisa program och alternativ. Vi har ställt frågan om industriministern vill vara med om en sådan kommission som här utförligt redovisats av Elver Jonsson. Jag tycker det är häpnadsväckande att ett statsråd i upphetsat tonläge försöker sätta munkavle på kammarens ledamöter. Jag kan inte uppfatta industriministerns inlägg på annat sätt, när han gör konstaterandet: Jag är förvånad över att folkpartiets ledamöter ställer upp i en regionalpolitisk debatt. Sedan kommer han med några förklaringar. Det är på det viset, industriministern, att riksdagsordningen ger oss vanliga ledamöter rätten att ställa frågor. Vi har rätten på vår sida när vi begär att få raka och klara besked och svar på våra frågor, icke ett mästrande på det vis som industriministern gav prov på här. Det finns ett uttryck som jag skulle kunna föra fram till industriministern, om jag hade rätten att göra det från denna talarstol, men det har jag inte. Det skulle börja med fy, osv. Jag har ärligt och öppet redovisat arbetsmarknadsläget i Västmanland. Jag har ärligt och öppet med klara och riktiga siffror redovisat befolkningsutvecklingen i Västmanland. Industriministern har sagt nej till att föra en samordnad debatt. Avslutningsvis vill jag bara konstatera att om det är detta socialdemokraterna menar med ett bättre samarbete över de politiska gränserna, ett samarbete i lugnare ton mot bakgrund av vad som hänt i samhället under de senaste veckorna, då beklagar jag om industriministern tar sitt uppträdande här som ett föredöme för en sådan politik.

Herr talman! Jag beklagar om jag gjorde Elver Jonsson ledsen beträffande folkpartiets avsikter. Naturligtvis tycker jag att det är bra om folkpartiets avsikter och vad man vill från folkpartiets sida när det gäller regionalpolitiken kommer fram. Sedan till Hugo Bergdahl: Naturligtvis kan Hugo Bergdahl tala så mycket — Prot. 1985/86:103 han vill, åtminstone så mycket talmannen tillåter. 1 april 1986 Jag sade att det var farligt om man gav skogslän och stödområden en é a É Om tillsättande av en felaktig beskrivning. Nu representerar Hugo Bergdahl Västmanland. Dess 5 4 § å ” - ä regionalpolitisk komvärre blir det ingen interpellationsdebatt om Västmanland senare i dag, men HiSslöR det går bra att ställa en interpellation. Sedan kan vi ha en debatt här i riksdagen. Jag sade att det är farligt om vi tror att en kommission löser alla problem i ett enda tag och om vi tror att de regionalpolitiska problemen är så enkla att just en kommission kan lösa dessa problem. Om det vore så enkelt skulle vi kunna tillsätta ett stort antal kommissioner på detta område. Så enkelt är det inte. Dessutom varnar jag för att bryta in med nya organisatoriska lösningar i det regionalpolitiska arbete som pågår. Det kunde bli störande moment. När det gäller att ta tag i problemen och när det gäller utvecklingsförutsättningarna i skilda regioner menar jag att länsstyrelserna spelar en utomordentligt viktig roll, dels genom de årliga länsrapporter som vi får in, dels genom de särskilda regeringsuppdrag om utredningsoch utvecklingsarbete inom speciella sektorer som länsstyrelserna har fått. Inom samtliga län har utarbetats regionala industriprogram och analyser av utbildningssektorn. Dessa använder vi i det regionalpolitiska arbetet. För närvarande pågår arbete med att ta fram regionala teknikspridningsprogram för länen. Genom detta arbete får regeringen ett viktigt underlag för regionalpolitikens utformning och för beslut i konkreta fall. Jag delar Elver Jonssons uppfattning att alla har ett ansvar för den regionala utvecklingen. Det går dock inte att med regionalpolitiskt stöd motverka eller reparera rader av negativa beslut som har fattats av kommuner, företag och landsting eller andra politiska församlingar — det kan gälla försvars-, kommunikationseller jordbrukspolitik och mycket annat — och som försvårar arbetet. Inom regeringskansliet har vi nu tillsatt en särskild beredningsgrupp för samordning av det regionalpolitiska arbetet mellan olika politikområden. Statssekreteraren iindustridepartementet är ordförande i gruppen. Avsikten är just det som Elver Jonsson är ute efter, att ge de regionalpolitiska frågorna en ökad tyngd i arbetet inom olika politikområden. I den diskussion som vi har fört har vi velat ta fasta på att det behövs en bättre samordning och att man tar ett regionalpolitiskt ansvar inom alla politikområden. Jag vill gärna tillägga att det inte räcker med detta. Också på den privata sektorn måste vi ställa ökade krav. Vad gäller decentraliseringsfrågorna finns det dessutom en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet som har till uppgift att samordna arbetet med dessa frågor. Här pågår överläggningar mellan industrioch civildepartementen i frågor som gäller decentralisering. I det regionalpolitiska rådet finns representanter för bl.a. näringslivet och parterna på arbetsmarknaden. Regionalpolitiska rådet kan och bör bli aktivare, och vi funderar på att ge det ökade resurser och kanske också en bredare sammansättning. Glesbygdsdelegationen har också en bred sammansättning, och den har under de senaste åren fått ökade resurser till sitt arbete. Där finns också de fem riksdagspartierna företrädda. 93 Jag menar att det finns en väl fungerande organisation med bred förankring för att utveckla och genomföra regionalpolitiken och att en särskild kommission inte skulle tillföra något ytterligare i detta sammanhang. Tvärtom är jag rädd för att en kommission skulle innebära en risk för att det nuvarande regionalpolitiska arbetet i dessa olika grupper skulle avta. Jag kan redovisa några arbeten i regeringskansliet som nu pågår för att ytterligare förstärka och utveckla regionalpolitiken. Jag har redan nämnt att vi arbetar med att förbättra infrastrukturen i skogslänen inom områdena utbildning, teknikspridning och kommunikationer. Det är ett stort antal beslut som har fattats under dessa år. Statens industriverk håller på att på regeringens uppdrag ta fram underlag för åtgärder för att styra ut expansionen inom de privata tjänstenäringarna från Helsingforssområdet till bl.a. skogslänen och stödområdet. Industriverket håller också på att ta fram ett underlag för åtgärder för att stärka och utveckla turistnäringen i skogslänen, och då i första hand de inre delarna av Norrland. Sådana arbeten pågår också när det gäller forskning och utbildning och när det gäller att decentralisera arbetsuppgifter inom statsförvaltningen.

Herr talman! Jag skulle vilja säga att industriministern följer ett känt mönster i debatterna: börja med ett kärvt svar, sedan gå upp i varv med ett ordentligt fotarbete, för att avsluta med att bli riktigt resonabel. Därför är det ju synd, herr talman, att vår riksdagsordning inte tillåter att vi fortsätter den konstruktiva debatt som nu är på väg. Mycket av det som Thage Peterson sade senast går det faktiskt att instämma i. Regionalpolitiken kan naturligtvis inte reparera alla tidigare försummelser — visst är det så. Och regionalpolitiken kan inte heller lösa alla problem. Den är bara ett komplement, för i botten måste ju ligga en sund näringspolitik och en frisk samhällsekonomi. Där har vi också någonting att verka för och genom. Nu säger industriministern att han vill varna för att bryta in med en kommission, som skulle störa arbetet. Det låter sig sägas — om allt hade varit gott och väl. Men det framgår av debatten och även av industriministerns senaste omdöme om det regionalpolitiska rådet att detta har fört en tynande tillvaro och inte varit det aktiva organ som vi skulle behöva i ett krisläge — och i ett krisläge befinner vi oss faktiskt. Man kan knappt ta en bokstav i alfabetet utan att det är en begynnelsebokstav i namnet på någon krisort eller något krisområde: Boliden, Bergslagen, Borås, Blekinge. Eller ta den kända bokstaven s, Thage Peterson: Skutskär, Stigen, Stensele, Särna. Hela vägen hittar vi ständigt orter där det är bekymmer, och det står litet grand i eldskrift över den här debatten att regionalpolitiken är ofullkomlig och behöver ägnas större intresse. Låt mig säga, herr talman — jag upplever detta också för egen del som ett stort bekymmer — att vi å ena sidan har en högkonjunktur och en förhållandevis hög sysselsättning men å andra sidan har oerhört stora balansproblem. I avvaktan på ett långsiktigt och mer slitstarkt regionalpolitiskt program för vårt samhälle tror jag att en regionalpolitisk kommission, som skulle få denna breda sammansättning och breda förankring, skulle vara ett verkningsfullt medel under en övergångsperiod. Prot. 1985/86:103 Jag upplever, herr talman, att regeringen har om inte stirrat sig blind så — 1 april 1986 ändå tittat alltför mycket på ett fåtal punkter, där man så att säga släpper in miljardstöd till några företag och orter, medan de traditionella områdena sätts på undantag. Det är inte bra. Det stämmer inte i regeringens regionalpolitik mellan bekännelse och handling, och det är de bristerna som måste rättas till.

Herr talman! Tonläget har nu gradvis trappats ner, och man undrar vilket tonläge det blir vid 6-7-tiden, då länsrundorna kommer i gång på allvar. De som orkar sitta i kammaren har möjlighet att bedöma detta. Industriministern säger att en kommission inte löser alla problem. Jag trodde att den diskussionen var avklarad. Jag tror att alla ledamöter i denna kammare inser detta mycket väl, och jag hoppas att man har gjort det i departementet också. Problemen är nämligen mycket svårare än så — de går inte att lösa genom att tillsätta en kommission, och det är alldeles uppenbart. Det är därför som vi från olika företrädares sida har försökt att gå litet grand djupare än att bara titta på befolkningstalen. Även om de inger oro är det faktiskt utvecklingen under dem som är av mer långsiktig karaktär och som vi måste angripa, för att på sikt kanske kunna stävja utvecklingen mot ökad utflyttning av yngre människor och — jag återkommer till det — också för att kunna skapa möjligheter och förutsättningar för inflyttning av nyckelarbetskraft till glesbygderna. Jag har lyssnat till debatten, men inte på något sätt har industriministern kommenterat just denna fråga. Med det myckna resande som industriministern har även inom landets gränser är det väl ganska rimligt att tänka sig att han någon gång tillsammans med en framgångsrik företagare har diskuterat de här problemen. Det borde verkligen finnas skäl att över partigränserna — och oavsett vilken form man ger diskussionen — resonera om man inom andra politikområden än de mer traditionella kunde finna former för att underlätta rekryteringen av nyckelarbetskraft till industrin och även till den offentliga sektorn i inlandet. Man efterlyser nya idéer från de borgerliga partierna. De kommer väl delvis att dyka upp under behandlingen i utskottet.

Jag tycker att det vore bättre att satsa pengar på detta i stället för att få se en lång rad deputationer komma upp till skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet. Industriministern kunde också ha sagt att det finns skäl att titta över skatteutjämningsbidragen, plocka bort en del av de specialdestinerade medlen i skatteutjämningssystemet, transfereringarna till kommunerna. Han kunde fundera över hur meriteringsreglerna i kommunerna slår när det gäller villigheten och möjligheten att flytta etc. Min taletid är nu slut, men jag tror att det efter den här debatten finns all anledning för industriministern att tillsammans med några ledande företrä 9 dare för det parti som Thage Peterson representerar fundera igenom formerna för hur allt detta skall lösas, så att kanske en del frågetecken rätats ut till debatten den 22 maj.

Herr talman! I likhet med Elver Jonsson hälsar jag med tillfredsställelse den förändrade tonen hos Thage Peterson. Det blev en saklig debatt mot slutet. Den arbetsgrupp som har tillsatts inom regeringskansliet kommer säkert att få en hel del att göra. Det är just denna samordning som man har saknat i krislänen, vilka en del av oss representerar här i dag. Exempelvis utbildning, kommunikationer och skatteutjämning är stora frågor som måste bakas ini hela regionalpolitiken. Ibland har man tyckt sig se en brist på samordning. Om denna samordning kan ske via denna grupp, och om den kan arbeta och påverka länsstyrelsen, så inte mig emot. Det är ett bra förslag som sådant. Ibland är man emellertid rädd för att den översyn och de övergripande tag som man skulle önska inte sker. Därför hade det varit bra om man hade nappat på förslaget om en kommission, vilket hade ett gott syfte.

Herr talman! Anders G Högmark var orolig för att jag inte skulle orka med denna debatt. Som född smålänning är jag ganska seg, så jag skall nog orka, även om debatten kommer att pågå åtskilliga timmar framåt kvällen. Jag måste emellertid tillåta mig att protestera — för skogslänens skull och för de människors skull som bor i skogslänen — om man gör inlägg i Sveriges riksdag som enligt min mening svärtar ner skogslänen och inte ger skogslänen någon chans. Det var i denna fråga som jag möjligen höjde rösten något så att detirriterade en och annan västmanlänning, dock inte någon från skogslänen såvitt jag förstår. Det är viktigt att detta får påpekas igen. Jag kan nämligen inte förstå att man från den borgerliga sidan inte kan säga att det ändå har skett så mycket positivt beträffande utvecklingen i skogslänen sedan 1982. Det är väl positivt att 13 000 nya jobb har skapats inom lokaliseringspolitikens ram i skogslänen och i stödområdet? Det är väl positivt att antalet arbetslösa och personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat även i skogslänen? Det är väl positivt att allt fler tror på skogslänens möjligheter när det gäller att satsa på just forskning och utveckling, på teknikspridning och företagande, m.m.? Det var sedan jag hört inläggen i denna debatt, vilka enbart gick ut på att allt var negativt och svart i skogslänen, som jag sade att jag ändå måste få tillåta mig att försöka bringa ordning och reda igen när det gäller att beskriva verkligheten och utvecklingen. Jag säger igen: Jag har icke för en enda sekund förnekat svårigheterna och problemen i skogslänen. Jag kommer ju i kontakt med dessa problem varje dag. I varenda veckoberedning får jag rapporter och ansökningar om insatser iskogslänen och stödområdena. Jag upprepar igen att jag såg befolkningssiffrorna som en motgång och att vi måste göra något för att rätta till denna negativa utveckling. Men jag vill till slut säga att förstärkningen och utvecklingen av regionalpolitiken måste ske på bred front. Det finns inte Prot. 1985/86:103 några enkla lösningar eller genvägar. Vad det handlar om är att man utifrån — 1 april 1986 den nuvarande politiken och de nuvarande medlen utvecklar och effektiviserar det regionalpolitiska arbetet på olika områden. I det arbetet behövs vi alla — regering och riksdag sammantagna.